Herr talman! Jag har inte heller påstått att Marianne Andersson har skrivit egen motion, inte heller har jag sagt att hon har avstyrkt sin egen motion. Det vi försöker påtala, men som Marianne Andersson inte kommenterade, är arbetssättet i fråga om hembygdens dag, att man förfar på detta sätt. Bevisligen är det så som vi har sagt. Vi menar att det finns guldkorn i alla motioner. Vi tycker inte om det generella arbetssättet, där man säger: Det här är en jättebra motion, alltså avstyrker vi den. Det föreslås jättebra saker i motionen, alltså avstyrker vi den. Det har lagts ner jättemycket möda för att skriva vettiga och bra motioner. Vi tycker att de felaktigt kastas bort. Guldkornen i motionerna tas inte till vara.

Herr talman! Det är ett faktum, Marianne Andersson, att de regionalpolitiska medlen i mycket liten utsträckning kommer kvinnorna till del -- 3 % har vi sagt i betänkandet. Det är oacceptabelt. Det är just den sneda fördelningen av de regionalpolitiska medlen och de uppenbara behov som finns av särskilda insatser för kvinnor som ligger till grund för den socialdemokratiska reservationen i denna fråga. Vi vill gå vidare. Vi säger att det inte längre räcker med enstaka kvinnoprojekt, utan vi måste ta ytterligare steg. Vi vill stimulera till en utveckling inom detta område. Vi har visat på en väg i detta sammanhang, nämligen att genom ytterligare resurser stimulera länsstyrelserna till att skapa de regionala kunskapscentrum som är viktiga i detta sammanhang. Vi måste gå vidare. Det räcker inte med att konstatera att en hel del är på gång. Visst är det saker på gång, och det är positivt, Marianne Andersson, men det går att göra mer. Utvecklingen visar ju att det som gjort hittills inte räcker. Vi måste ta ytterligare några steg på denna väg. Det har vi markerat i vår motion och i den reservation som vi har att ta ställning till i dag. Det är ju viktigt just nu att ta vara på allt engagemang och allt som händer ute i de byar och kommuner, där kvinnorna är mycket aktiva. Vi från samhällets sida måste på olika sätt visa att vi stöder det engagemang och den lokala aktivitet som förekommer. Ett sätt kan vara att bygga upp regionala kunskapscentrum och ett nationellt kunskapscentrum för samordning och utveckling av de olika verksamheterna. Det är vad det handlar om, Marianne Andersson. Det gjorde mig litet förvånad att Marianne Andersson i sitt inlägg sade att hon tycker att det i sak är viktigt att stödja kvinnorna, samtidigt som hon inte är beredd att stödja den socialdemokratiska reservationen i denna fråga.

Herr talman! Det är ju på det sättet, Marianne Andersson, att vi i ord många gånger kan vara överens i frågor som berör kvinnor. Sedan när vi diskuterar vad vi konkret skall göra för att stärka kvinnors ställning och ta ytterligare steg för att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män, då ställer inte de borgerliga partiernas kvinnor upp och är beredda att arbeta för en fortsatt utvecklad jämställdhet mellan könen. Tyvärr är det så, och det har vi sett prov på tidigare, när frågor som arbetsmarknadsutskottet har haft ansvar för har behandlats. Nu ser vi återigen samma sak. Vi vet ju att det i dag pågår en mycket positiv utveckling i flera län som har stimulerats just genom att länsstyrelserna har engagerat sig och upprättat regionala kunskapscentrum. Det vet vi, så det behöver vi inte analysera och fundera mera över. Det finns också belyst i en del rapporter att det är på det sättet. Nu handlar det om att stimulera en liknande utveckling även inom andra län, som trots de goda resultaten inte har kommit i gång. Vi talar nu om hur man skall gå vidare och hur man skall se till att sprida de goda kunskaperna och erfarenheterna just inom detta område. Det är precis vad den socialdemokratiska reservationen handlar om. Vi socialdemokrater är beredda att stimulera länsstyrelserna och glesbygdsmyndigheten till att ta ytterligare steg för att stärka kvinnors ställning, i första hand i glesbygden men också i andra län. Men när det blir dags för konkret handling, ser jag ingenting av att gå från läpparnas bekännelse till handling hos de borgerliga partiernas kvinnor.

Herr talman! Jag vill börja med att återanknyta till inledningen av dagens debatt, då Georg Andersson citerade den motion som vi socialdemokrater från Stockholm är en region med många ansikten. Här finns resursstarka och framgångsrika människor, samtidigt som det finns fler utslagna, hemlösa och prostituerade människor än någon annanstans. I Stockholm finns det företag som tror på framtiden och växer i sin egen takt, men det finns också en större andel konkursföretag här än i någon annan region. Förvärvsfrekvensen för kvinnor är högre. Men det finns inte i någon annan region maken till den strukturarbetslöshet för kvinnor i administrativa yrken som råder här. Så här kan man fortsätta att räkna upp exempel. Jag tycker att man skall slå fast att Stockholmsregionen är en viktig motor för utvecklingen i hela landet. När ett företag skall välja etableringsort, står oftast inte valet mellan Stockholm och t.ex. Frankfurt eller Milano. Vi anser att Storstockholm har en mycket stor utvecklingspotential. Möjligheterna är mycket större än problemen -- åtminstone har det varit så hittills. Men vi är väldigt bekymrade över att den här regionen har drabbats av den borgerliga politiken tredimensionellt, dvs. av den politik som har förts av såväl regeringen som landstinget och nästan alla kommunledningar i länet. Det systemskifte som framför allt Moderaterna utlovade före valet har de med full kraft kunnat genomföra i vår region. Kommunerna har ett ansvar för den lokala samhällsplaneringen, för infrastruktur, för utbildning och barnomsorg samt för olika social insatser när det gäller såväl den traditionella socialpolitiken som kultur och fritid. Denna bas är mycket viktig, både för välfärdsutvecklingen och för näringslivet. Om kommunerna i Stockholmsregionen -- som kan fungera som en viktig motor för utvecklingen -- inte längre kan fullfölja sina åtaganden, får detta konsekvenser för näringslivet och för ekonomin i hela landet. Detta skulle öka klassklyftorna i vår region, som i och för sig redan är större här än vad de är på andra håll i landet. Dessutom skulle detta verka kontraproduktivt, vilket man har kunnat se från andra länders storstäder. Vi menar inte att kommunerna i Stockholms län skall ha det bättre än vad kommunerna i allmänhet har. Däremot skall kommunerna i Stockholms län ha samma förutsättningar. Vi vet att den kommunala utdebiteringen i länet är förhållandevis låg. Landstinget och flera kommuner har dessutom ganska nyligen genomfört skattesänkningar. Detta är inte bara utmanande utan det undergräver framför allt den berättigade kritiken mot det statsbidragssystem som började att gälla den 1 Regeringen har nu föreslagit att det kommunala skattestoppet skall hävas. Men om kommunerna inte höjer skatten, belönas de med ett extra statsbidrag. Detta är en mycket märklig signal som direkt uppmanar de rikaste moderatstyrda kommunerna till en ännu mer ojämlik välfärdspolitik. Därigenom ökar man klassklyftorna ytterligare i vår region. Det nya statsbidragssystemet har faktiskt i övrigt systematiskt missgynnat Storstockholms kommuner. Detta har regeringen också insett eftersom man har tillsatt strukturkostnadsutredningen, som man kallar den. Utredningen kommer ganska snart att presentera ett förslag till förändringar av statsbidragssystemet. Vi kommer då naturligtvis att noga ta reda på vilka konsekvenser detta får för vårt län. Vi har en ny situation i vår region jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Tidigare har vi klarat oss ganska bra när det gäller arbetslösheten. Men nu har den slagit till lika hårt och skoningslöst som i någon annan region. Den gemensamma sektorn, som här har varit relativt väl utbyggd, håller på att minska, inte minst på grund av att man i kommunerna säger sig inte ha råd med verksamheten, eftersom man befinner sig i kris till följd av det nya statsbidragssystemet. Andra faktorer som spelar en roll när det gäller arbetslösheten är att kontorsarbetsmarknaden nu rationaliseras med en rasande fart, och att avindustrialiseringen är ett faktum i vår region. Även antalet personer i arbetskraften minskar numera. Det ser ut att bli en begränsning av den öppna arbetslösheten. Siffrorna ser litet snyggare ut när det gäller den öppna arbetslösheten. Men siffrorna stämmer inte med verkligheten. Detta beror framför allt på att allt fler människor inte tycker att det lönar sig att söka jobb. Därför väljer man att lämna arbetsmarknaden helt och hållet. Enligt de siffror vi helt nyligen har fått från länsarbetsnämnden och länsstyrelsen framgår att fler kvinnor än män och fler ungdomar än äldre lämnar sina arbeten. På ett år har arbetskraften minskat med 14 000 personer i vårt län, därför att man inte längre tycker att det är någon idé att söka arbete. Det är en oerhört allvarlig signal att kvinnor och ungdomar inte tycker att det är någon idé att söka jobb. Det kan då ta många år att återskapa tilltron till samhällets möjligheter att ge förutsättningarna för ett gott liv. Ett annat allvarligt tidens tecken är att antalet barnafödslar åter minskar i vår region. Kvinnor och män har i vår region inte längre så stor framtidstro att de numera vill skaffa barn i samma utsträckning som tidigare. Regionalpolitik eller egentligen regional politik är som en kappa över en stor mängd övriga politikområden. Jag tror att också Hans Andersson tidigt i förmiddags var inne på den tankegången. Man kan säga att det handlar om en dubbel utmaning. Vi socialdemokrater vill jobba för att huvudstadsregionen skall vara den motor som behövs för att hela Sverige skall klara konkurrensen med övriga storstäder i ett integrerat Europa. Vi vill också jobba för att förbättra välfärden för alla de invånare i vår region som inte har fötts med silversked i munnen. Detta, herr talman, kräver mer politiska insatser i stället för, som regeringen nu uppenbarligen anser, mindre politik -- regeringen driver snarare en ickepolitik. Vi kräver mer och bättre näringspolitik, mer och bättre jämställdhetspolitik och framför allt mer och rättvisare välfärdspolitik. Det skulle därigenom bli en rättvis och bra regional politik. Herr talman! Jag ställer mig bakom de yrkanden som har förts fram av Georg Andersson och Berit

Herr talman! Alla anföranden som här har hållits under hembygdens dag uttrycker egentligen något som man bör ha respekt för, nämligen en vilja att förbättra livsbetingelserna för dem som man har nära anknytning till. Samtidigt är det rikspolitikers uppgift att se till hela landets intresse. Det kan knappast vara att blåsa under en konflikt mellan olika regioner eller mellan storstäder och glesbygd. Det finns ingen anledning att förringa problemen vare sig i glesbygd eller i storstad. Alternativet till en storstadslokalisering är mer sällan en landsbygdslokalisering. Oftare handlar det om en storstad i ett annat land. Etableringshämmande åtgärder riskerar därför att drabba hela landet. Den som tror att regional ekonomi handlar om ett nollsummespel kommer förr eller senare att bli besviken. Dröjer vi därtill med nödvändiga strukturjusteringar, som anpassar utgifterna till inkomsterna, kommer vi att bli varse fler exempel på förlorade svenska arbetstillfällen. Problemen är olika i glesbefolkade och tätbefolkade regioner. Det borde egentligen säga sig självt. Problemen, svårigheterna, kostnaderna och hoten är inte desamma. Det är inte heller möjligheterna, dynamiken och skaparkraften. Både den positiva och den negativa sidan har olika dimensioner, olika bakgrund och olika lösningar. Levande storstäder bidrar till att skapa en levande landsbygd. Ett gott exempel på sådant samarbete är det som sker mellan Bergslagsdelegationen, NUTEK och Stockholms mark och lokaliseringsbolag, där man försöker skapa arbete både i Bergslagen och i Stockholm. Detta samarbete hade i mars lett till 400 nya arbetstillfällen bl.a. genom etableringar av flera internationella företag. Den förra regionalpolitiska debatten blev ett första trevande försök där det nya, moderna morgondagens Europa mötte den s.k. hembygdens dag. Bilden blev då annorlunda. Vi lever med en internationaliserad omvärld. Då gäller inte längre bara anslagsfördelning, utan också -- ja fastmer -- att finna de krafter som kan hjälpa moder Svea över svåra, tunga trösklar, och att finna de olika roller Sveriges olika regioner kommer att ha i morgondagens Europa. Våra barn kommer inte bara att ha Kopparberg, Värmland och Stockholm som hembygd, utan dessa regioners betydelse i Europa kommer att ingå i den regionala medvetenheten. Regionalt samarbete över nationsgränser blir en överlevnadsfråga. Här uppstår samarbetsnischer, där det gäller att skapa förutsättningar för regionerna att dra till sig olika sorters företag. Fruktbart samarbete uppstår för närvarande även mellan regioner på relativt långa avstånd från varandra och med olika storlek och struktur. Det är därför, trots en del divergerande synpunkter, glädjande att det har funnits och alltjämt finns en påtagligt gemensam syn på de regionalpolitiska målen. Hela Sverige skall leva, och för första gången framgår det tydligt av betänkandet att detta även inkluderar storstäderna. För den tilltagande helhetssynen tackar jag utskottets ledamöter som i år har varit avsevärt mer tillmötesgående än tidigare på den punkten. Ca en tredjedel av landets befolkning bor i storstadsområdena. Storstadsregionernas betydelse sett ur internationellt perspektiv framhålls av utskottet. I år har man också för första gången accepterat att Stockholm, liksom övriga storstadsregioner, är en stark motor i den ekonomiska utvecklingen. Det handlar om att få motorn att fungera, så att den kan sprida goda effekter till övriga delar. Det finns utan tvivel ett samband mellan utvecklingen i särskilt Stockholmsregionen och en balanserad utveckling i hela landet. Regionalpolitik är egentligen mindre en fråga om fördelning av länsanslag och avsevärt mer en fråga om infrastrukturella satsningar av olika slag. Men alla regionalpolitiska effekter ligger inte i politikernas händer. Förhållanden utanför det direkta politiska inflytandet spelar stor roll, exempelvis om lönekostnadsutvecklingen stiger mer än produktiviteten. Det har den gjort sedan 1970. I de områden där dessa obalanser är störst har man kunnat påvisa särskilt stor arbetslöshet. Givetvis går det att under viss tid ta ut mer ur produktionen än vad den genererar. Under kort tid kan alla göra det. Under lång tid kan en liten grupp göra det. Men om alla gör det under lång tid, uppenbaras till sist sambandet mellan insats och utfall i form av ekonomisk tillbakagång. Det är därför så oerhört viktigt att vi får så många högproduktiva enheter som möjligt, där ersättning och produktion står i rimlig balans. Om lönerna är för låga i högproduktiva enheter och för höga i lågproduktiva, finns det risk för att de lågproduktiva insatserna ökar och att ekonomin börjar mala på tomgång. Ökad utbildning, kompetenshöjning, innovationsstimulans och ett näringslivsvänligt klimat med frihet att välja optimala lösningar och priser på varor, tjänster och insatser, kombinerat med goda möjligheter för småföretagare, höjer den generella levnadsstandarden och utgör egentligen tillsammans med en välutvecklad infrastruktur den bästa regionalpolitiken. Väl medveten om hur många olika kriterier som påverkar regionernas utveckling har regeringen också utfärdat direktiv till samtliga kommittéer och utredare att redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av sina förslag, bl.a. för att undvika eventuella negativa regionalpolitiska effekter. Herr talman! Sverige har för närvarande en besvärande utlandsskuld. Vi kan på intet sätt finansiera de utgifter som vi de facto gör av med. Vi lever helt enkelt på för stor fot. Vi har, om man bortser från lågkonjunkturen, även ett strukturellt underskott. Att i det läget, när verkligheten består av arbetslöshet och besparingar, tala om att förhindra tillväxt, förefaller oss moderater som ett olycksaligt återfall i 80-talets tänkande. Vi behöver tillväxt -- även om den skulle komma snabbt och ryckigt -- om vi skall klara alla sociala åtaganden. Det synes vara en insiktslös majoritet som i betänkandet varnar för ohämmad tillväxt, i ett läge där tilltron för svensk valuta dalar, där företagen fortsätter att öka sina anställda i andra länder och minska sin andel i Sverige, där arbetslösheten är ett av de största problemen. Har man då satt sig in i vad det innebär att gå från gård och grund, att tvingas lämna sin hembygd, sitt hem, sina vänner, ofta drabbas av skilsmässa och personliga problem, ensamhet och ibland missbruk och allt annat som arbetslöshet och motsatsen till ohämmad tillväxt kan medföra? Precis som en positiv utveckling i storstadsområdena sprider sig, riskerar även en negativ att göra det. Arbetslösheten i Stockholm är Stockholm visar kraftig ökning för rån, bombattentat och bombhot. Utvecklingen går mot fler och tyngre brott. Detta ger mer kostnader för polis och socialtjänst men också högre kostnader på många andra områden som socialbidrag, missbrukarvård, barnomsorg, gator, vägar och belysning, kollektivtrafik, fritid och kultur. Det finns anledning att skapa en medvetenhet om storstadsproblematikens något annorlunda karaktär ur regionalpolitisk synpunkt och att även låta denna vägas in när den framtida regionalpolitiken alltmer måste inriktas på tillväxten av det osäkra välståndet i stället för att fördela ett givet välstånd, för att citera Gunnar I den framtida regionalpolitiken kommer också kvinnoaspekterna att få en ökad betydelse. Inom både regeringspartier och opposition har sådana efterfrågats. Det är därför särskilt glädjande med de konkreta åtgärder som nu kommer via NUTEK:s handlingsprogram för att främja kvinnors företagande i det regionalpolitiska stödområdet. Här avsätts en medelsram på 20 miljoner för att genomföra ett program för stöd till kvinnligt företagande. I framtiden borde kvinnor komma att tillhöra de nya banerförarna i tillväxtutvecklingen. När socialförsäkringssystemen successivt förändras, kommer det samtidigt att bana väg för de nya företagarna. Personligen tror jag att många av dessa företag kommer att ligga i miljöer utanför storstäder. Ren luft, vacker och lättillgänglig natur och en människoanpassad omgivning kommer att bli konkurrenstillgångar såväl vad gäller enskildas val av rekreationsort vid sjukdom eller ålderdom som vid lokalisering av företag med efterfrågad arbetskraft. Här kan det bli ett samspel mellan storstäder, där resurser genereras, och landsbygdsområden som kan blomma upp när de ansamlade resurserna spenderas där. Därmed sprider sig välståndsuppbyggnaden, och det är dit regionalpolitiken syftar. Även om oppositionen önskar sig mer pengar till det mesta, finns ändå en gemensam huvudinriktning i honnörsorden tillväxt, valfrihet och rättvisa. Även majoriteten önskar sig givetvis mer resurser, precis som de enskilda medborgarna i sin vardag. Vi får hoppas att de regionalpolitiska åtgärderna skall bidra till att stärka de välståndsskapande krafter som Sverige är i så stort behov av. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till majoritetens hemställan i AU13 samt till den moderata motivreservationen.

Herr talman! Låt mig börja med att kort ansluta till Charlotte Cederschiölds inledande ord om detta med hembygd och annat. Jag ställer helt upp på att debatten bör vara mera av övergripande karaktär och mindre syssla med hembygdsproblematik. Jag kommer dessutom från ett av de län som är allra hårdast drabbade i landet, Västernorrlands län, så jag tror inte att jag över huvud taget behöver dra fram några speciella problem. Alla vet hur det ligger till där. Det är med blandade känslor jag går in i debatten i detta ärende. I mitt fall är det litet knepigt, för det handlar om ett ämnesområde som jag har stort intresse för och lång praktisk erfarenhet av. Varför då blandade känslor? Jo, för att jag inte kan komma ifrån upplevelsen av att man för en skendebatt här i kammaren, liksom för övrigt även i andra politiska fora, när man debatterar regional utveckling. Debatten förs bland politiker som har formell beslutanderätt, javisst, politiker som förfogar över -- och kan fördela -- skattemedel för verkställande av besluten men som egentligen har ett begränsat inflytande över regionalpolitikens praktiska utformning. Och detta på grund av egna beslut i denna kammare -- huvudsakligen i en annan tid, dvs. under föregående regeringstid! När man här i olika omgångar har beslutat om att släppa de statliga verken allt friare och avhänt sig alla möjligheter till politisk påverkan av trafikuppläggning, organisation, investeringar m.m., har man också i praktiken sagt: Sköt det här som ni finner bäst, huvudsaken är att ni får ekonomisk bärighet på verksamheten! Vad har då detta inneburit? Jo, herr talman, jag sticker nu ut hakan och påstår att den regionala utvecklingen i vårt land numera drivs och formas av de statliga verken, framför allt de affärsdrivande! Det är besluten i direktionsrummen hos Posten, SJ, Televerket, Vattenfall och Vägverket som på både kort och lång sikt ger de praktiska möjligheterna för våra regioner och bygder att överleva. Indragningar och nyorganisationer med arbetslöshet och serviceförsämringar bidrar i högsta grad till att ta död på medelstora och mindre samhällen runt om i landet. Vi rikspolitiker protesterar och lokalpolitikerna uppvaktar, pressen frossar och skriver, och insändarskribenterna rasar -- men vad händer? Ingenting, eftersom ingen av oss har makt att göra något. Det är med förlov sagt, herr talman, makabert, ja nästan patetiskt, att då konstatera det mycket stora intresse som visas regionalpolitiska ärenden från riksdagsledamöternas sida. Man kan bara titta på det stora antalet motioner -- även undantaget de obligatoriska s.k. hembygdsmotionerna -- som föreligger i anslutning till dagens betänkande. I det perspektivet, herr talman, känns det på något sätt mindre meningsfullt att diskutera detaljer i den lagda regionalpolitiska propositionen, som i och för sig innehåller mycket som är bra och ger goda förutsättningar för en förbättrad regional utveckling i landet. Till de blandade känslorna hör för mig även funderingarna över den allmänna inriktningen av regionalpolitiken. Vi har ju i regeringsförklaringen från Centerns sida fått in en klar linje om att hela landet skall leva, och den inriktningen framgår också mycket klart i propositionen. Tyvärr måste man i dag fråga sig om denna linje har den breda förankring som vi har trott. Jag syftar då givetvis på den märkliga debattartikel som nyligen har skrivits av ett departementsråd i Finansdepartementet och den debatt som börjat spira efter den. Genom att ifrågasätta det regionalpolitiska stödet till bl.a. Norrland och skogslänen sår man ett frö till en, som jag ser det, otrevlig och egentligen rätt improduktiv nord-syddialog. Det finns anledning att fråga: Till vilken nytta? Herr talman! Jag skulle gärna se att vi överlag visade mera av ödmjukhet när vi diskuterar de regionalpolitiska frågorna. Det har i dag varit litet av knivkastning mellan denna talarstol och bänkarna i kammaren, och jag tror inte att det är bra för landet. Jag skulle vilja att vi i större utsträckning försökte samarbeta över partigränserna, när det inte gäller oundvikligen partiskiljande frågor, och att vi inriktade oss på övergripande mål, som t.ex. vad den eventuella EG-anslutningen kommer att innebära för den regionala utvecklingen i landet. Detsamma gäller arbetsmarknadsfrågorna, som är oerhört väsentliga och där vi har stora problem framför oss, infrastrukturens uppbyggnad och möjligheterna att över huvud taget skapa överlevnadsmöjligheter i stora delar av landet. Inte minst gäller det vad som har påpekats av mina kvinnliga kolleger från Stockholm, nämligen storstädernas situation och de sociala problem som där uppkommer genom bristande balans mellan befolkningstal och arbetsmarknad. Herr talman! Jag vill med detta inlägg försöka väcka till eftertanke och kanske ge underlag till fortsatt diskussion om riksdagens arbetssätt och möjligheter att i praktiken påverka landets regionala utveckling. Jag har inget annat konkret yrkande än bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 13.

Herr talman! Hans Andersson har tagit upp de huvudsakliga argumenten för att vi måste bedriva en regionalpolitik som syftar till att försöka lyfta upp de regioner som på olika sätt drabbas av en oreglerad marknadsekonomi. Vårt parti anser att en politik som syftar till att utjämna obalanser mellan olika regioner måste vara en del av den ekonomiska politiken, inte någon sorts socialpolitik vid sidan av den ekonomiska politiken. Vi anser att ökade klyftor mellan människor, mellan regioner och mellan kön hämmar den ekonomiska utvecklingen. Inkomstskillnaderna i Europa per individ är med våra mått mätt ofantliga. I de två rikaste regionerna i EG-området är den genomsnittliga inkomsten fyra till fem gånger större än i den fattigaste. I de tio sämsta regionerna ligger arbetslösheten på 25--30 % mot bara 3 % i de bästa regionerna. Jag tror att vi här har en del av förklaringen till att den ekonomiska stagnationen drabbar Europa i den utsträckning som är fallet i dag. Då och då poppar det i debatten upp triviala analyser baserade på att ekonomisk tillväxt ofta är förknippad med befolkningstäta regioner. Därav dras slutsatsen att vi nationellt skall prioritera satsningar på storstäderna för att dessa skall kunna bli vinnare i kampen med andra storstäder och tillväxtregioner. Jag anser för min del att vi i stor utsträckning har sysslat med detta under de senaste åren. Det har handlat om stora satsningar på E 6, E 4 och E 3, ''Näringspolitik för tillväxt'' att 100 miljarder skulle gå i huvudsak till storstadsområdena. Den socialdemokratiska regeringen var ansvarig för denna proposition. Man kan fråga sig: Var är den tillväxten nu? Borde den inte i varje fall ha börjat inträffa nu? Den asociala fastighetsspekulationen på 80-talet var ett försök att göra snabba vinster på storstadsfastigheter, både i vårt land och utomlands. Var är de vinsterna nu? Urbaniseringseffekterna var så stora att ekonomiska experter ansåg att man kunde betala överpriser på fastigheter i storstäder och ändå få igen pengarna med god vinst. Jag instämmer med de talare som sagt och även i det som anförs i propositionen om att i parollen ''Hela Sverige skall leva'' också ligger att storstäderna skall leva. Men vi får inte hamna i en naiv övertro på storstädernas möjligheter som ekonomiska motorer. Också storstäderna har betydande sociala problem, arbetslöshet och stagnation. Det är naturligt att den som kommer från den del av landet som haft tillgång till den traditionella delen av regionalpolitiken också har perspektiv på denna ur den egna landsdelens synvinkel. Vi ser för vår del regionalpolitiken som en liten återbetalning av de resurser som denna landsända faktiskt tillfört landet. Regionalpolitiken är också ett medel för att se till att denna del av landet skall fortsätta att fungera och även fungera bättre. Vi tror också att storstäderna i längden kommer att i huvudsak tjäna på en sådan politik. Bara den norrländska skogsindustrin bidrar för närvarande till landets inkomster med ett nettoexportvärde om i storleksordningen 30 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som Saab och Volvo bidrar med under ett gott år. Skulle den elkraft som i dag tillförs landet från den norrländska vattenkraften köpas från annat håll, torde kraftigt ökade elenergikostnader bli följden. Alternativkostnaden för denna elenergi torde kunna uppskattas till i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Enbart skatteintäkterna från elproduktionen i norr tillför statskassan flera miljarder kronor per år. De regionalpolitiska medel om ca 2 miljarder kronor som årligen tillförs Norrland är därför en förhållandevis måttlig summa jämfört med de värden som landet hittills tillförts från dessa källor. Vattenfalls kraftstationer bara i Norrbottens län till ca 35 miljarder kronor. Liknande taxeringar har gjorts av t.ex. MoDo:s anläggning i Husum, som värderas till ca 10 miljarder kronor. Det är ovedersägligt att de norrländska malmtillgångarna har fungerat som bas för svensk stålindustri och annan metallproduktion. Den inhemska produktionen av metaller har i sin tur varit viktig för verkstadsindustrins råvaruförsörjning. De stora avstånden i Norrland, som ofta är en nackdel, har också varit en fördel, eftersom Norrland har varit ett utmärkt testområde t.ex. för högspänningsöverföring av elenergi och för långväga telekommunikationer. Svenska lastbilar och bussar har fått sin höga kvalitet delvis genom att de kunnat testas under förhållanden som har ställt stora krav på dylika transportmedel. Det är heller ingen tillfällighet att utländska biltestare nu valt norra Norrland som ett försöksområde för sin verksamhet. Den relativt höga andelen av effektiv processindustri och vattenkraftsproduktion ger denna del av landet ett mycket högt produktionsvärde per anställd. Denna struktur har lett till att varje arbetande i Norrland ger ett betydligt större bidrag till landets nettoexportvärde än vad arbetande i övriga landet gör. Den norrländska infrastrukturen har uppskattats ha ett värde av ungefär 1 000 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 700 000 kr per invånare. Att låta denna infrastruktur förfalla och bygga upp den igen i något annat område skulle vara ett gigantiskt nationalekonomiskt slöseri. Jag tycker att det är rimligt ur nationalekonomisk synpunkt att investeringar i infrastruktur per capita är större i denna del av landet än i storstadsområdena. Det innebär naturligtvis inte att vi inte skall göra stora investeringar också i storstadsområdena. Det har för övrigt vårt parti även ställt sig bakom. Landet måste, som en del talare också markerat, ses som ett samverkande system, där såväl goda livsmiljöer som väsentliga produktionsresurser skall värnas. För Norrlands del måste särskild uppmärksamhet också ägnas åt möjligheterna till ökad handel och kommunikation mellan de olika länderna på det som numera kallas Storkalotten. I de fem nordligaste länen eller fylkena i Sverige, Finland och Norge samt i västra Ryssland bor ca 4 miljoner människor. Råvarutillgångar och potential för en modern industriell utveckling är goda. Det handelsutbyte som nu börjar spira i denna region måste präglas av en strävan till ömsesidig utveckling i alla länder och stödjas med förbättrade kommunikationer. I området finns tillgång till kunskap om högteknologi och forskningsresurser i t.ex. Uleåborg, Luleå och Kiruna. Näringslivet är faktiskt mer differentierat än vad många tror, och andelen tjänsteproduktion ökar. Om vi räknar in i detta område den del av landet som går ned t.o.m. Jämtlands län och län på motsvarande latitud i Norge, Finland och angränsande regioner i Ryssland, finner vi att här finns 7 miljoner människor. Det finns ungefär 15 miljoner människor i den närmaste omgivningen. Avstånden är stora, och där är inte särskilt tätbefolkat. Men befolkningen är inte heller särskilt liten. Växande tjänsteproduktion, växande kunskapsintensitet i näringslivet och ett rikt kulturliv kännetecknar de expansiva regionerna i Europa. Men dessa fenomen finns också i den norra delen av Norden. De finns inte bara i Baden Vi kan inte heller flytta företagen i skogsindustrin till Arlanda, rymdforskningen i Kiruna och vattenkraftsstationerna i Luleälven till Sturup eller LKAB:s gruvor och SSAB till Landvetter. Det är naturligtvis oundgängligt att denna typ av verksamhet bedrivs där den nu finns, dvs. där råvarutillgångarna och andra naturliga förutsättningar finns. Herr talman! Det är givetvis alldeles nödvändigt att det nu genomförs analyser för att snabbt forma en ny regionalpolitik som kan hantera de oerhörda problem som bolagisering, privatisering, avreglering och EG-anpassning ställer till med. Redan den förra regeringen skar ned i omfattningen av regionalpolitiken i EG anpassningens anda. I själva verket kommer, enligt min mening, den pågående utvecklingen att kräva en kraftigt förstärkt regionalpolitik. Det parlamentariska inslaget i den regionalpolitiska översynen borde vara en självklarhet. Där instämmer jag med de övriga talare som har kritiserat regeringen. Herr talman! Jag instämmer i Hans Anderssons yrkande vad avser mom. 1 i betänkandet.

Herr talman! Det råder stor samstämmighet här i kammaren om de regionalpolitiska målen. Vägen dit -- hur målen uppnås -- finns det däremot skiljaktiga meningar om. Jag skall i mitt korta anförande belysa några områden som i huvudsak berör skogslänen. I och med det kommer jag också att beröra mitt hemlän Regeringen för nu en aktiv politik för regional utveckling. Genom att stimulera och förbättra de mindre företagens möjligheter att utvecklas kan dessa bidra till en positiv regional spridning av arbetstillfällen. Satsningarna på infrastrukturen är också betydelsefulla för hela landet i allmänhet och naturligtvis för glesbygden. Förbättringar i infrastrukturen är den mest verksamma åtgärden för att långsiktigt stärka näringslivet, ekonomin och utvecklingsmöjligheterna i olika delar av landet. Investeringar i infrastrukturen är i allmänhet samhälsekonomiskt mycket lönsamma. Trots att detta många gånger tidigare har framhållits av ansvariga politiker, inte minst i regionalpolitiska sammanhang, ärvde den borgerliga regeringen en situation med ett kraftigt eftersatt vägunderhåll och en eftersläpning i utbyggnaden av vägnätet, inte minst i Norrbotten. Det här kommer att klaras av med hjälp av ökade satsningar på infrastrukturen. Norrbotten är ett starkt industriberoende län. Det geografiska läget innebär höga transportkostnader, och därför är investeringar i infrastrukturen mycket betydelsefulla för länets framtidsmöjligheter. Våra tunga råvaror som malm, stål och skog är beroende av framkomliga vägar, året runt, till rimliga kostnader. De investeringar i vägar och järnvägar som riksdagen beslutat om -- ungefär fyra gånger så stora som genomsnittet under 80-talet -- är glädjande och betyder oerhört mycket för den regionala utveckling som vi alla eftersträvar. Ett annat område som nu måste uppmärksammas är skogsbrukets och skogsindustrins framtid. Skogen är förnybar råvara som via förädling tillför landet stora exportinkomster. Skogsbruket med tillhörande förädlingsindustri är Sveriges viktigaste näring. Skogen ger en positiv bytesbalans på över 50 miljarder kronor årligen och sysselsätter direkt och indirekt ca 300 000 personer. Skogsbruket är också från regional synpunkt mycket viktigt. Det är av stor vikt att skogen även i framtiden får bidra till välfärd, överskott i handelsbalansen och sysselsättning i glesbygden. Skogstillgångar och avverkningsmöjligheter ökar. Enligt slutsatserna i ett betänkande från 1990-års skogspolitiska kommitté är det möjligt att uthålligt avverka omkring 95 miljoner skogskubikmeter per år från slutet av 90-talet. Detta skall sättas i relation till nuvarande avverkning på 60--70 miljoner skogskubikmeter. Virkesförrådet per hektar och andelen äldre skog ökar. Skogsindustrins prognoser visar att högst 70 % av tillväxten kommer att kunna utnyttjas av industrin de närmaste 10--15 åren. Det är viktigt att se till att skogsråvaran används. Främst i Norrlands inland, långt från massafabrikerna, kan -- om ingenting görs -- utnyttjandet av skogen som uthållig resurs minska. Nedläggningen av ett antal enheter inom skogsindustrin och de stora transportkostnaderna i Sverige gör att skogsbruket slås ut i stora områden t.ex. i Norrbotten. Den förnybara råvaran utnyttjas inte, och skogsnäringen som livsnerv i glesbygden upphör. Det behövs därför alternativ. Några av de mest kvalificerade produkterna man kan använda skogsråvaran till är drivmedel. Etanol och butanol, som framställs ur biomassa, kan processas till bränsle, ett alkoholderivat. Det kan blandas i alla typer av motorbränslen. Enbart i Norrbotten finns i dag fem miljoner ton biomassa som kan användas i sådan energiproduktion. Det borde vara av riksintresse att möjliggöra ett fortsatt utnyttjande av den växande skogen. Det är dessutom fullt möjligt att använda returfibrer i en sådan process. Med hjälp av ett sådant inhemskt baserat energisystem kan glesbygden, skogslänen och Norrbotten, erhålla ett stort tillskott av arbetstillfällen. Exempelvis borde regionalpolitiska medel kunna utnyttjas till projektstudier av fullskaleanläggningar vad avser användningen av biomassa till framställning av drivmedel. I norra Sverige finns också andra möjligheter. Bengt Hurtig var nyss inne på den frågan. Det finns utmaningar som är knutna till Kolahalvön. Kolahalvön och det rysk-norska Barents hav är ett av värdens rikaste områden på naturtillgångar som mineraler, naturgas, olja och fisk. Här finns all anledning att underlätta handelsutbytet mellan Sverige och Ryssland på olika sätt. Järnvägsförbindelserna via Finland är från den synpunkten mycket viktiga. En ny hamn i Luleå är också betydelsefull. Det gäller bl.a. en ny malmskeppningshamn som kan ta in större båtar. En hamn behövs också för ett industriellt utvecklingssamarbete med Kolahalvön och Jag hoppas att det regionalpolitiska råd som nu skall göra en översyn av regionalpolitiken tar hänsyn till vad jag har anfört.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

Herr talman! Jag kan i stor utsträckning instämma i det Olle Lindström sade om vidareförädling av skogsråvaran. Det omedelbara hotet inför det kommande, och nästkommande, budgetåret mot såväl Norbottens län som andra län är den indragning av medel från den offentliga sektorn som regeringen avser att göra. Hittills har arbetslösheten i stor utsträckning drabbat männen. Men med denna attack mot kommuner och landsting som regeringen gör kommer även kvinnorna att drabbas i stor omfattning. Är Olle Lindström beredd att agera för att kommunerna skall få tillgång till medel så att de slipper avskeda personal?
Herr talman! Om kommunerna inriktar sig på den primära verksamheten, omsorgen och övriga delar som kommunerna enligt kommunallagen skall sköta, tror jag att det finns resurser för att klara de arbetstillfällen för kvinnor Bengt Hurtig efterlyser. Kommunerna och landstingen har breddat sig en hel del med tanke på den uppgift de egentligen har. Inte minst i min hemkommun har det visat sig att det finns möjligheter att dra in på sådana områden som inte är prioriterade. Därför inverkar detta inte på kvinnors sysselsättning.
Herr talman! Om dessa besparingar skall genomföras är det ofrånkomligt att områden som vård, omsorg, utbildning och kultur drabbas. När jag var i Tyskland i höstas träffade jag konservativa politiker. De sade att de nu inte kunde avskeda fler människor från den offentliga sektorn. Det skulle kosta i stort sett lika mycket att betala dessa människor via a-kassor och socialbidrag. Det fanns inte någon ekonomisk vinning. Kan Olle Lindström tänka sig att lyssna på den typen av konservativa politiker som finns i Tyskland?
Herr talman! Jag är beredd att lyssna på alla politiker, oavsett från vilket parti de kommer. Men jag tror mig kunna säga att jag är ganska erfaren när det gäller den kommunala sektorn. Jag har jobbat där i 15--20 år. Därför vet jag vilka möjligheter det finns till förändringar i det politiska arbetet i kommunerna. Kommunerna har breddat sig på tekniska områden, t.ex. fastighetsförvaltning. Det finns många områden som det läggs alltför stora pengar på. Om kommunerna endast ägnade sig åt prioriterade områden som skola, omsorg osv., skulle det finnas resurser för att mer än väl klara en hög kvalitet på omsorgen och arbetstillfällena. Jag tror inte alls att det är så som Bengt Hurtig vill göra gällande, dvs. att det måste göras stora neddragningar. Det hela är en prioriteringsfråga.

Herr talman! Lagom till den regionalpolitiska debatten kommer de senaste dumheterna om Norrland direkt från regeringskansliet. Ett departementsråd tycker att man skall slopa Norrlandsstödet och i stället satsa på Skåne. Egentligen var det inte någon nyhet. Departementsrådet har haft sina föregångare. T.ex. hade experterna i produktivitetsdelegationen ungefär liknande åsikter. Överdirektör Göran Aldskogius tycker inte att det är önskvärt att skapa nya arbetstillfällen i glesbygden. Ovanpå detta har då också huvudstadens landshövding gjort två uttalanden. Det ena gäller arbetslösheten, och det andra gäller väganslaget. Kännetecknande för dessa båda personer är deras främlingskap gentemot verkligheten. Vill man gå tillbaka ordentligt i historien kan man börja med Axel Oxenstiernas ord ''I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien blott vi förstå att bruka det''. Jag tror säkert att man har förstått att bruka det, eftersom synen på Norrland har haft en kolonial prägel. Det gäller också den politik som har bedrivits i Norrland. Det är Norrlands skog och malm som med en billig vattenkraft i ryggen skapat en stor del av vårt lands välstånd. Nu har departementsrådets utspel också inspirerat en ledamot av Sveriges riksdag. Det har resulterat i en interpellation till arbetsmarknadsministern där han frågar om regeringen är beredd att föreslå att de statliga investeringarna i större utsträckning går till södra Sverige. I interpellationen kan man läsa att det alltför länge varit en självklarhet att investeringar huvudsakligen skall göras i glesbygd i Norrland. Interpellanten anser dock att det även fortsättningsvis blir nödvändigt med en fortsatt penningström från söder till norr. Den enda tröst jag kan ge interpellanten är att han inte är ensam om att få allt om bakfoten. Han är i gott sällskap, som jag har redovisat här. Man undrar om detta är en medveten kampanj eller om det sker mot bättre vetande. Förhållandet är ju det motsatta, nämligen att Norrland inte kostar. Det regionalpolitiska stödet är ca 2,5 miljarder kronor. Den återbäring som detta stöd ger är mycket liten i förhållande till det exportnetto som Norrlandslänen lämnar ifrån sig. De fem nordligaste länen står för drygt 80 % av landets vattenkraftproduktion och 40 % av landets totala elkraftproduktion. Drygt 50 % av elkraften Skogsbaserad norrländsk industri bidrar årligen med ett nettoexportvärde på över 30 miljarder kronor. Jämför detta med landets bilindustri! Norrlandsförbundet har av SCB-material tagit fram nettoexportvärdena för de fem nordligaste länen och jämfört dem med riksgenomsnittet. Det visar att Jämtland ligger 26 500 kronor över riksgenomsnittet, Västernorrland 22 700 kronor, Här kan man tala om strömmar och i vilka riktningar de går. Det är inget tvivel om, tvärtemot vad många försöker göra gällande, att landet som helhet skulle må bra om det satsades och investerades ännu mer i Norrland. Med en regionalpolitik som gör skäl för namnet måste nu satsningar göras på en rad områden i Norrland. Självfallet måste ett fortsatt skogsbruk garanteras även framdeles i Norrlands inland. Det behövs ett återinsatt stöd för gruvprospektering. Ytterligare resurser måste till för att bygga ut infrastrukturen på en rad områden. Det här är satsningar som skulle vara en form av återbäring av de värden som skapas i vårt lands norra del. Det skulle i sin tur garantera en fortsatt välfärdsnivå i vårt land. Herr talman! Det har talats mycket om nationell samling här i dag och att man inte skall ställa region mot region. Det låter väl bra, men om detta skall bli möjligt måste man nog sluta med att ständigt utdela örfilar i en viss riktning. Att ständigt vända den andra kinden till är nog inte heller så lämpligt i längden. Jag har i mitt korta inlägg försökt att balansera den nationella samlingen.

Herr talman! Regionalpolitiken hamnade åter i fokus häromdagen. Låt mig som företrädare för ett norrländskt skogslän få framhålla att jag givetvis anser att det är viktigt för vårt lands utveckling att vi kan behålla och utveckla vår konkurrenskraft, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Då behöver vi en stark huvudstadsregion likaväl som tillväxtkraft i våra relativa storstadsregioner på västkusten och i Skåne. Så långt har Gunnar Wetterberg helt rätt. Det tjänar hela landet på. Men på samma sätt som mitt län, Gävleborgs län, behöver både en växtkraft i Gävle-- Sandvikenregionen och ett omland i övriga regionen som är i inbördes balans, behöver hela vårt land en utveckling som är i inbördes balans. Hela Sverige skall leva! Det krävs sålunda en genomtänkt utvecklingsfrämjande politik för hela vårt land. Den måste ta sikte på de olika förutsättningar som råder i olika delar. En uppmärksammad rapport i vintras visade för övrigt att det inte är alldeles lätt att dra några snabba slutsatser om vilka län eller regioner i vårt land som skulle vara mer närande eller tärande för vårt lands ekonomiska utveckling. Då är det inte bara helt onödigt och provocerande att ställa regionalpolitikens ändå rätt blygsamma stödformer i motsats till våra potentiella tillväxtregioners möjligheter. Det är helt enkelt poänglöst. Herr talman! Liksom utskottet vill jag understryka att regionalpolitiken endast marginellt kan påverka den regionala utvecklingen. Långt viktigare är det att regionalpolitiska hänsyn tas när åtgärder utformas inom arbetsmarknads-, närings-, trafik-, skatte-, utbildnings och forskningspolitiken. Jag vill också kraftigt understryka det ansvar som statliga affärsverk har i sitt förändringsarbete. I Gävleborg dominerar fortfarande skogen och järnet den ekonomiska utvecklingen. Det har gjort den sårbar för konjunkturväxlingar och vikande exportutveckling. Det är huvudorsaken till att länet tidigt drabbades av de senaste årens ekonomiska nedgång. Förhoppningsvis kan nu de första tecknen på en vändning i exportindustrin, och då särskilt inom skogsindustrin, ge positivt utslag för länet. Men inom dessa sektorer kan vi ändå inte räkna med att ens en kraftig konjunkturuppgång kommer att skapa förutsättningar för särskilt många nya jobb. Herr talman! Arbetslöshetens gissel slog tidigt och hårt mot Gävleborg redan vintern 1990/91. Gävleborg redan från början i topp. I mars i år var 26 000 personer eller 14 % av den arbetsföra befolkningen är utan arbete eller placerad i olika arbetsmarknadsåtgärder. Ungefär en tredjedel av ungdomarna i åldern 18--24 år står på så sätt utanför arbetsmarknaden. I Bollnäs och Ovanåker gäller det två av fem ungdomar. Befolkningsutvecklingen i Gävleborg har länge varit vikande. Sedan 1975 har befolkningen minskat med mer än 5 000 invånare. År 1992 var Gävleborg ett av de fyra län vars befolkning minskade. Sysselsättningsläget och de begränsade utbildningsmöjligheterna har gjort att många ungdomar flyttar från länet. Kvinnounderskottet är stort i glesbygdskommuner och bruksorter. I mitt län är också utbildningsnivån låg sett i ett nationellt perspektiv. Andelen högskoleutbildade är bland de lägsta i landet. Utbildningsnivån och bristen på utbildningstradition utgör allvarliga hinder för en utveckling som ställer stora krav på förnyelse. När konjunkturen vänder kan det paradoxalt nog bli brist på arbetskraft till de nya jobb som skulle kunna skapas också i mitt län. Det ytterst allvarliga sysselsättningsläget i Gävleborg överträffas endast i Norrbotten. Hela Gävleborgs län är således i alla avseenden ett Gävles relativa närhet till landets främsta storstadsregion Stockholm--Uppsalaområdet, tycks emellertid ha skapat en synvilla att det inte kan vara så allvarligt som längst uppe i norr. Det gör att man i stort sett alla sammanhang när regionala förhållanden skall beaktas förbiser Gävleborgs län. Vi tycks ligga i något slags skugga när beslutsfattarna i centrala sammanhang skall ta regionalpolitiska hänsyn. Vi ser det mycket tydligt när olika centrala affärsverk och myndigheter nu skall rationalisera. Gävleborgs län, och särskilt Gävle, förefaller att vara favoritobjekt för allsköns indragningar. Herr talman! Helt avgörande för utvecklingen i Gävleborg är emellertid den ekonomiska utvecklingen i vårt land och därmed vilken ekonomisk politik som förs och vilka resultat den får. Vårt land är utrikeshandelsberoende. Det gäller genom vår näringsstruktur i särskilt hög grad Gävleborg. När konjunkturen går upp eller ned i Sverige gör den det i mitt hemlän med i 50 % högre utsträckning. Regionala obalanser blir tydligare och allvarligare i tider av dålig ekonomisk utveckling. En politik för tillväxt gör inte att glesbygden kommer på efterkälken -- den förhindrar däremot att glesbygden får slå igen helt. De viktigaste inslagen i en långsiktig ekonomisk politik för tillväxt i vårt land, och därigenom för Gävleborg är, såsom det också formulerats av regeringen: Sänkt strukturellt underskott i statsfinanserna för att skapa låg inflation och lägre räntor. Skattepolitik för arbete, sparande och tillväxt, samt en svensk anslutning till EG. Då skapas bättre konkurrensförhållanden för exportföretag. Då stimuleras nyföretagande och investeringar i produktivt arbete. Det kan innebära en renässans för ny och småföretagande. Framtidens jobb skapas framför allt i de små företagen. Med avregleringar och förändring av den offentliga servicen kan möjligheter till nya företag inom tjänstesektorn skapas. Inte minst inom traditionella kvinnoyrken inom vård och omsorg skapas utrymme för både nya jobb och nya företag. Målet för en liberal regionalpolitik är att skapa miljöer som kan stimulera kreativitet, enskilda initiativ och lokal mobilisering. Kampanjen ''Hela Sverige skall leva'' har visat att såväl idéer som kreativa människor finns överallt i vårt land. Herr talman! I Gävleborgs län är Ljusdal och Hofors inplacerade i stödområdet. De problem som föranledde den tillfälliga inplaceringen av Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig i stödområdet har kraftigt förstärkts under pågående lågkonjunktur. I flera fall har den därav föranledda utslagningen av arbetsplatser haft en sådan omfattning att problemen inte längre kan lösas endast av en uppgång i den ekonomiska utvecklingen. Det gäller i synnerhet kommunerna i Voxnandalen -- Bollnäs och Ovanåker. Jag välkomnar därför regeringens nyligen fattade beslut att förlänga den tillfälliga inplaceringen av bl.a. dessa fyra kommuner. Gävleborgs län är med sin långsträckta form från norr till söder mycket beroende av goda kommunikationer. Genom sitt geografiska läge har länet en strategisk betydelse för all markbunden trafik mellan Norrland och Mellansverige. All omfattande och tyngre trafik på såväl väg som järnväg passerar genom länet. Infrastrukturpropositionen har på ett glädjande sätt tillgodosett våra främsta behov vad gäller upprustning av vägar och järnvägar. Ostkustbanan och Norra stambanan kommer att förkorta restiden till Uppsala och Stockholm avsevärt. Det kommer att underlätta och förstärka de satsningar som näringsliv och kommuner gör för att utveckla södra Norrland. Det utvidgar de lokala arbetsmarknaderna och ökar möjligheten till såväl tillfällig som mera varaktig arbets och utbildningspendling. Det förbättrar interaktionen mellan arbetsmarknader inom länet men även med Uppsala och Sundsvallsregionen, vilka också är betydande utbildningscentra. Därmed, Arne Jansson, har kraven i min motion

Herr talman! För en tid sedan gjorde tidningen Veckans affärer ett försök till analys över vilka regioner i landet som hade förutsättningar att utvecklas. Enligt tidningen löper Bergslagen stor risk att bli ett enda stort gruvhål eller ett reservat för pensionärer. Framtidsforskaren Åke E Andersson ansåg att det behövs djärva planer och föreslog en rejäl import av entreprenörsorienterade Hongkongkineser som skulle kunna sätta fart på området. Åke E Andersson ansåg också att Bergslagen är fångad i sin historiska roll. Det kanske ligger något i det. Bergslagen kan ses som den svenska industrins vagga och har spelat en stor roll i välståndsutvecklingen. Det som de flesta kommunerna i området har gemensamt är att de varit och är beroende av en enda dominerande industri. Vi vet vad som händer orten och kommunen när en stor industri tvingas att lägga ner verksamheten. Bergslagen har varit och är sårbar i den omstrukturering som pågår. Örebro län har under de senaste 20 åren utsatts för en omfattande strukturomvandling. Den ekonomiska krisen och regeringens ekonomiska politik har lett till den högsta arbetslöshet vi någonsin haft i länet. Siffran för öppet arbetslösa är nu 7 %. Vi ligger på tredje plats i landet. Det är ingen placering vi eftersträvar. Men så är det, och länet måste därför prioriteras när det gäller regionalpolitiska insatser inom alla områden. Vad gäller industrisektorn har Örebro län en koncentration av tung verkstads och processindustri i länets norra, västra och södra delar. Vi kallar det halvmånebältet. Gemensamt för de kommuner som ingår i bältet är beroendet av industrisektorn. Man är beroende av ett enda företag och en bransch. Det gäller framför allt kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, norra delen av Lindesbergs kommun, Degerfors och Invånarna i länet har numera lärt sig att det är på dem själva det beror om det skall bli ytterligare arbetstillfällen. Det finns ett stort lokalt engagemang. Men det är viktigt, som Georg Andersson betonade i sitt anförande tidigare i dag, att de lokala initiativen tas tillvara på ett bättre sätt. Till det behövs också hjälp och stöd i form av regionalpolitiska insatser Vi är naturligtvis oroliga för vad en privatisering och bolagisering av statlig verksamhet kommer att betyda för våra kommuner. Vem är intresserad av att driva verksamhet i områden med stor arbetslöshet och där t.ex. posten och televerksamheten är hotad? I fyra motioner har vi socialdemokrater från Örebro län beskrivit vad vi anser behövs för att utveckla länet både på kort och lång sikt. En inplacering av Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner i stödområde 1 är i dagens svårbemästrade situation en nödvändighet. Regeringen har möjlighet att under en begränsad tid besluta om högre lokaliseringsbidrag för kommuner som är placerade i stödområde 2. Det har man gjort när det gäller Hällefors och Ljusnarsberg. Det är naturligtvis bra. Men bättre och mer berättigat är att de blir varaktigt inplacerade i stödområde 1. Vi har också beskrivit vad som behövs för att utveckla Karlskoga--Degerfors-regionen. Det är också fler omgivande kommuner än Degerfors som är beroende av arbetsmarknaden i Karlskoga, nämligen Storfors och Kristinehamn i Värmland. Vi har föreslagit nödvändiga satsningar på vägar, järnvägar och på utbildningen. Kravet på utbildningen kan delas upp i två delar. En del ger en utbildning och förbättrad kompetens till dem som är drabbade av strukturrationaliseringar. Den andra delen skulle omfatta högskolan i Örebro med satsning på mer kvalificerad teknisk utbildning. Örebro län är befolkningsmässigt Sveriges mittpunkt. Vi föreslår utbyggnad av tågtrafiken på Mälarbanan och Nobelbanan och andra snabbförbindelser för persontrafik samt en terminal för godstransporter. Det är åtgärder som skulle bidra till en bra framtidsutveckling för länet. Herr talman! Jag är inte nöjd med den behandling våra motioner fått i utskottet. Riksdagen har fastställt målen för regionalpolitiken -- mål som innebär att människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Jag tycker inte att regeringen lever upp till de målen. För att göra det krävs en aktivare och mer kraftfull regionalpolitik än den regeringen för i dag.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande rörande regionalpolitiken behandlar en rad motioner. Den motion som vi socialdemokratiska ledamöter på Värmlandsbänken gemensamt utarbetat är ett viktigt dokument över det som hänt och händer i vår valkrets och i vårt län. Värmland blöder. Det är en sanning som värmlänningarna tyvärr tvingas uppleva både dag och natt, höll jag på att säga. Värmland är ett av många län som får vidkännas dramatiska förändringar. Många människor -- allför många -- upplever en tilltagande otrygghet som kan liknas vid förtvivlan, för att inte säga hopplöshet. Arbetslöshetssiffrorna talar sitt kalla tydliga språk. Det är en ytterst oviss framtid som väntar. Visst gavs det vallöften både här och där. Visst borde många bland mina länskolleger känna av den tilltagande snålblåsten som på sina håll lokalt ökat till stormstyrka. Så till betänkandet. Utskottet konstaterar att arbetslösheten i Bergslagslänen -- dvs. Värmlands Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län -- har ökat. Med undantag av Västmanlands län ligger alla övriga Bergslagslänen över det s.k. riksgenomsnittet. De inomregionala skillnaderna är stora, som utskottet mycket riktigt framhåller. I Värmland är det Eda kommun som har den högsta registrerade arbetslösheten med 9,4 %. Med riksgränsen i väster, och med långa avstånd till andra industricentra inom länet, har kommuninnevånarna och de styrande inom både företagsvärlden och inom Eda kommun det synnerligen besvärligt, trots den förändrade stödindelning som skett i andra sammanhang. En närmare analys av länets geografiska karta och den snabbt ökande arbetslösheten visar allt annat än positiva förtecken. Tittar vi ut över länets horisont kan vi konstatera att ytterligare orosmoln dykt upp på vår himmel. Jag tänker då i första hand på våra järnbruksarbetare i Hagfors och deras familjer. Jag behöver inte orda mer om detta efter gårdagens riksdagsdebatt i ärendet. Vi kan konstatera att det finns fog för att regeringen och dess utsedda företrädare agerar med kraft och mod i de nu inom kort inledda förhandlingarna. Vi hoppas naturligtvis och tror alltjämt på att bolaget infriar förhoppningarna och medverkar till att de utlovade ersättningsjobben kommer till stånd. Herr talman! Man kan finna vissa tecken i skyn som kan ge framtidstro. Men tålamodet med den sittande regeringen börjar alltmer tryta. Det går inte att bara skylla på tidigare regeringar och säga att det enbart är Socialdemokraternas fel att det i dag står 20 000 värmlänningar utanför en ordinarie arbetsmarknaden. Det finns riksdagsledmöter tillhörande regeringspartierna som har en ständig förmåga att skylla ifrån sig och ge skulden för det skedda till alla andra. Det håller inte i längden att bara skylla ifrån sig på oss för all framtid. Regeringen har det yttersta ansvaret för den förda politiken. Det är, herr talman, och förblir den sittande regeringen som har regeringsansvaret. Den får därmed finna sig i att kritiseras av oppositionen. Ansvaret vilar tungt på Kjell Ericsson och alla andra riksdagsledamöter tillhörande regeringsalliansen. Herr talman! Det finns många bäckar små som till slut bildar en å. Låt mig ta ett par exempel. Ägaransvaret för statliga företag är ett av de saker som indirekt berörs av vilken regering som styr landet. Nu är regeringen på väg att i sin iver att privatisera och bolagisera bryta den träffade överenskommelsen mellan socialdemokraterna och regeringen om ett tidsbegränsat moratorium när det gäller att försälja koncerner ledda av statliga företag. Av ideologiska skäl vill man snarast sälja ut Celsiuskoncernen. Zackrisdalsverken, som ingår i nämnda koncernbildning, är snart ett minne blott. Utskottet pekar på att regionalpolitiska hänsyn måste tas när åtgärder beslutas inom andra politikområden. Det är riktigt. Har Kjell Ericsson och andra regeringsföreträdare plötsligt glömt denna passus, när man nu ohämmat vill gå in för att snabbt sälja ut Celsiuskoncernen och dess anställda till högstbjudande? Det gäller också affärsverken Posten och Televerket. Jag fick för bara ett par timmar sedan ett samtal om att Postens anställda vill träffa oss här på Värmlandsbänken för att diskutera frågor som rör Posten; de anställda säger att man inte alls tar regionalpolitiska hänsyn. Ett annat område är byggbranschen. Ni kommer aldrig ifrån ansvaret för den höga byggarbetslösheten heller. Att på så kort tid förändra bostadsfinansieringssystemet är en miss, och det får stora konsekvenser för alla berörda. Ytterligare 3 miljarder i minskade bostadssubventioner aviseras, och allt fler frågar sig: Vad blir följden av detta? Är Kjell Ericsson beredd att verka för att de tre miljarderna tas upp på nytt? Jag är beredd att från mitt partis sida diskutera frågan. Jag tror att det här i slutändan kommer att drabba oss själva. Den 16 april behandlades näringspolitiken. Där avslog majoriteten våra krav om en utökning med ca 100 miljoner kronor till småföretagsverksamheten -- för att ta ett av många exempel. Det finns ett samband och en helhet när det gäller politiken. Jag tycker inte att regeringspartiernas riksdagsledamöter och andra företrädare lever upp till vad man i andra sammanhang säger. I betänkandet har vår motion välvilligt avstyrkts med olika formuleringar. Laila Strid-Jansson har i sin reservation varit mera lyhörd för de krav vi framfört. Jag och s-kollegerna på Värmlandsbänken kommer i den efterföljande voteringen att stödja reservation nr 10 om insatser i Bergslagslänen, eftersom skrivningen där i den del som rör Värmland bättre tillgodoser yrkandena i vår motion. Vi är inte alls nöjda med majoritetens skrivningar. Jag kan inte heller finna att kraven i den borgerliga motionen av Isa Halvarsson, Kjell Ericsson m.fl. blivit tillgodosedda med majoritetens skrivning. Jag beklagar att mina ärade bänkkolleger inte fått gehör vare sig för sina egna krav eller för våra konkreta krav i motion 439. Man kan gott utan att ironisera säga att de inte nådde ända fram. Låt mig också säga att det inte är någon anklagelse -- det är bara ett konstaterande om majoritetsskrivningen i arbetsmarknadsutskottets betänkande. En jämförelse mellan majoritetens skrivningar och s-reservationerna visar trots allt att Socialdemokraterna har en något vassare udd och en mer välvillig inställning i stort till regionalpolitiken både inom Bergslagen och i skogslänen. Det är naturligtvis förpliktande för framtida regionalpolitiska strävanden och våra idéer, som bör kunna förverkligas i ett senare skede. Till sist, herr talman, en kommentar till den debatt som har pågått här. Jag har naturligtvis ingenting emot att företrädare för andra partier för fram våra angelägna krav. Om vi har skrivit en bra Värmlandsmotion -- vilket vi tycker att vi har gjort -- är det bara bra om Ny demokrati eller andra partier hakar på och för fram kraven i den. Det är ju parlamentarismens grundidé. Jag vill bara säga det som en kommentar till den debatt som här har förts. Herr talman! Nu väntar vi oss att den s.k. infrastrukturpropositionen kommer att behandla frågor som rör Värmland om järnvägar, vägar och flygplatser och att vi tillgodoses i de diskussioner som kommer att föras mellan regering, verk och myndigheter. Det är viktigt att vi kan komma hem till länet och säga att vi tillsammans ändå har klarat det här. Ett råd till Kjell Ericsson och Isa Halvarsson är att jobba och jobba målmedvetet för att klara länet. Då kan vi ses på barrikaderna än en gång. Jag hoppas, herr talman, att vi ändå kan bringa ned arbetslöshetssiffrorna och att vi inte kan förvänta ett förverkligande av de prognoser som nu föreligger om att 40 , kanske 50 % av byggnadsarbetarna inom vissa län kommer att vara arbetslösa vid kommande årsskifte, om inget görs. Det är en otillständig situation. Därför finns det all anledning för Kjell Ericsson och andra att arbeta för att skapa jobb, både i Värmland och i andra delar av vårt land. Jag instämmer i det yrkande som tidigare framförts av Georg Andersson och Berit Andnor och yrkar därutöver bifall till reservation 10 av Laila Strid

Herr talman! Magnus Persson uppmanade mig att jobba och jobba. Det är någonting som jag har gjort alltsedan jag kom till riksdagen. Under den gamla regeringen jobbade jag på samma sätt som jag har gjort under den nuvarande regeringen, men nu har jag bättre tillgång till regeringskansliet än tidigare. Men jobbar och jobbar för Värmland och resten av landet, och för att få ned arbetslösheten, gör vi. Jag skall i mitt anförande redovisa en del av det. Det har sagts mycket om regionalpolitik i dag. Därmed kan man konstatera att målen för regionalpolitiken ligger fast. Det innebär att människor oavsett var de bor i landet skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Politiken skall också främja en rättvis fördelning av välfärden i olika delar av landet. För att vi skall nå de målen måste det skapas förutsättningar för ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt fungerande regioner. Det är viktigt att ha dessa förutsättningar klara för sig i det regionalpolitiska arbetet. Sverige har haft och har stora problem -- med finanskriser, bankkriser, industrikriser och arbetsmarknadskriser. De här problemen kunde man börja skönja redan 1989, när bubblan sprack efter år av spekulations och inflationspolitik. Härefter har det varit mycket besvärliga år; sedan 1989 har vi förlorat över 200 000 industriarbetstillfällen, och det är allvarligt. Regeringen har därför fått arbeta hårt för att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Det har bl.a. skett genom att man har sänkt skatter och avgifter och genom att man har åstadkommit bättre riskkapitalförsörjning och i övrigt förbättrar villkoren för de små och medelstora företagen. Man har också fått satsa mycket stora resurser för att hävda arbetslinjen. Man har även tvingats till mycket stora offentliga besparingar. Men trots det är regionalpolitiken ett prioriterat område. Den långvariga lågkonjunkturen i kombination med bransch och strukturproblem har gjort att Värmland har drabbats hårt -- det är Magnus Persson och jag överens om. Vissa kommuner har drabbats mycket hårt av arbetslösheten. Därför finns till det här betänkandet en motion från de borgerliga företrädarna på Värmlandsbänken. I den motionen tar vi bl.a. upp behovet av olika regionala insatser i Värmland. Bl.a. tar vi upp behovet av temporära uppflyttningar i högre stödområde för vissa kommuner. Jag har förståelse för utskottets synpunkter att de långsiktiga problemen måste vara avgörande för stödområdets avgränsningar. Men temporärt är det vissa kommuner som har extremt svåra problem på grund av strukturförändringar och nedgången i vissa branscher. Jag är därför väldigt nöjd med att regeringen har hörsammat vår begäran om temporära förändringar för vissa kommuner. Det har man gjort redan innan motionen behandlades här i riksdagen. Syftet med den är alltså tillgodosett, och det har det blivit genom arbetet direkt gentemot regeringen. Vi har uppvaktat och försökt påverka gång efter gång, och vi har också nått fram. kommer att få bättre möjligheter vid nyetablering eller expansion i befintliga företag -- stödprocenten höjs från 20 % till 35 %. Det kommer att bli en mycket bra draghjälp i en besvärlig situation. Kommunerna Kristinehamn, Storfors, Degerfors och Karlskoga får också vara kvar i tillfälligt stödområde. I Hagfors har det som bekant under en längre tid varit stora problem med det största företaget, Böhler Uddeholm, precis som Magnus Persson konstaterade. Den österrikiske ägaren har beslutat om stora neddragningar av verksamheten. Ägaren har därmed inte levt upp till de uppfästelser som gjordes i samband med förvärvet av företaget. Vi har därför över alla partigränser arbetat hårt för att trycka på ägaren. Det har skett genom täta kontakter med regeringen. Regeringen har också på olika sätt agerat i frågan, bl.a. genom det ansvariga statsrådet och dennes statssekreterare. Vidare har regeringen bl.a. utsett landshövdingen i Värmland att vara regeringens förhandlingsman mot den österrikiske ägaren. Detta ärende kommer att följas noggrant också i fortsättningen -- det här är en viktig fråga för oss. Järnverket i Hagfors är en dominerande arbetsplats i kommunen. På grund av den uppkomna situationen är problemen mycket stora. Därför är det bra att regeringen har beslutat om bättre möjligheter när det gäller att utveckla befintliga företag och att få nya företag till orten. Detsamma gäller också de andra kommuner som temporärt har fått bättre regionalpolitiskt stöd. Nu är det inte bara de rena regionalpolitiska stöden som är av betydelse utan också mycket annat, som har konstaterats tidigare i dag. De största medlen till regionerna går ändå ut via andra sektorer. Ett viktigt område är satsningen på infrastruktur, dvs. Regeringen har lagt fram en strategi för hur det framtida kommunikationsnätet skall se ut. För Värmlands del tycker jag att förslaget är bra. Man har fått med E 18 och riksväg 45 i nationella stamvägnätet. Även väg 61 tillmäts en hög prioritet, och vägarna 62, 63 och 64 finns med som viktiga vägar. När det gäller järnvägen hör sträckan Stockholm-- Oslo, via Karlstad och Arvika, till de järnvägar som skall byggas ut för snabbtåg. Likadant är det med sträckan Karlstad--Göteborg. Allt detta är bra för Värmland. Det finns också stora medel angivna för utbyggnad. Under tioårsperioden rör det sig faktiskt om 98 miljarder. Till detta kommer de vägar som skall finansieras via avgifter. Om man tittar på vad som är på gång finner man att E 18-projektet mellan Slottsbron och Valnäs kommer att startas upp inom kort. Det är bra att den flaskhalsen nu byggs bort. Det ger samtidigt många arbetstillfällen till entreprenörbranschen. Ett projekt som jag hoppas skall komma i gång gäller förbifarten vid Kil, alltså vägarna 45 och 61. Sunne och Arvika med flera kilometer. Det är ett projekt som också samhällsekonomiskt är mycket lönsamt. Under det senaste året har det anslagits sammanlagt 3,7 miljarder för satsningar på länsvägnätet i glesbygden och på grusvägarna i skogslänen. Detta har gjort att det för första gången på många år finns resurser för att rusta upp de mindre vägarna i Värmland. Det pågår också många projekt runt omkring i länet, vilka i första hand medför bättre vägar för de berörda. De ger också många arbetstillfällen, och det är viktigt. Så satsningen på infrastruktur är högst angelägen, och den måste fortsätta. Det finns också många andra delar som är viktiga för regionalpolitiken. Dit hör jord och skogsbruket. Om man skall kunna ha öppna landskap måste de areella näringarna få förutsättningar för att kunna fortleva och utvecklas. Därför är t.ex. Norrlandsstödet viktigt för jordbruket. När det gäller skogsnäringen bör man vara observant på de regionalpolitiska konsekvenserna. Lågkonjunkturen har gjort att virkespriserna kraftigt har sjunkit. Man börjar också tala om avståndsrelaterade priser. Detta kan vara ett hot mot inlandets stora skogsresurser. Skogen är vår främsta råvara och ger stora resurser till vår välfärd. Därför gäller det också att se till att skogen får de rätta förutsättningarna. Det är väsentligt att också de mindre sågverken i skogslänen får de rätta förutsättningarna. De förädlar råvaran och skapar arbetstillfällen ute i bygderna. Det är också viktigt att forskningsresurserna ökar till skogsnäringen. Det finns mycket att göra när det gäller förädling av våra råvaror till fina produkter. En annan väsentlig fråga gäller användningen av bioenergi. Det finns sedan tidigare en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Fokpartiet beträffande resurser till ny teknik och satsningar på bioenergin. I klimatpropositionen finns det ytterligare förslag om stimulanser till satsningar på just bioenergi, bl.a. i form av stöd till mindre pannanläggningar. Även utbildningsinsatserna är otroligt väsentliga i regionalpolitiken. Det gäller alla skolformer. Det gäller grundskolan, gymnasieskolan, komvux, högskolan och utbildning i företag. Det gäller att passa på att höja kompetensen, så att vi står väl rustade när konjunkturerna vänder. Herr talman! Vi har förvisso en svår tid, med svåra ekonomiska problem och en hög arbetslöshet. Det gör kanske att vi både måste gasa och bromsa. Men det absolut väsentligaste nu är att vi arbetar för att få ner räntan. Detta gäller både företagare och enskilda, och det gäller för hela landet. Trots att vi har stora problem och kommer att ha så under en lång tid kan man ändå skönja ett visst ljus för vårt näringsliv. Genom olika åtgärder, t.ex. sänkta skatter och avgifter, bättre riskkapitalförsörjning, sänkt ränta och kronans depricering har vår konkurrenskraft kraftigt förstärkts. Det kan man också avläsa i större order främst på exportmarknaden men också på den inhemska marknaden. Jag vill på inget sätt förringa de problem som finns. Det är många företagare som i dag har det väldigt jobbigt. Men man kan ändå se att det satsas på nya verksamheter. Ett sådant roligt exempel är byggandet av ett nytt blekeri vid Säffle bruk. Ett annat exempel är startandet av en ny påsindustri i Årjäng hör också till dessa roliga exempel. Man måste också ha med sig de ljusa exemplen. Det handlar om att skapa mod, optimism och framtidstro. Det gäller att man går vidare i detta arbete för att skapa bra förutsättningar att bo och leva i hela vårt land. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande, Kjell Ericsson, att de temporära åtgärderna med uppflyttning av stödområde är bra. Det har vi krävt tidigare, men det är bra att regeringen har fullföljt den linjen. Kjell Ericsson har några standardfraser. Han säger att bubblan brast 1989. Det var långt före den här regeringens tillträde. Då uppkom kriser, arbetslöshet osv. Jag tycker att Kjell Ericsson skall sluta med dessa standardfraser. De är mer eller mindre en variant av skitsnack. Jag ifrågasätter inte att Kjell Ericsson jobbar. Jag har också, herr talman, jobbat rätt länge i det här jobbet. Jag har suttit både i opposition och i regeringsställning. Jag har jobbat i perioder då vi har haft betydligt bättre siffror än vad man i dag kan redovisa. Därför kan det vara en och annan som ifrågasätter om regeringen för den här arbetslinjen, som Kjell Ericsson säger. Herr talman! Det är väl bara att titta på de siffror som finns. Jag nämnde att det i dag står drygt 20 000 värmlänningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Kjell Ericsson säger också att han skönjer ett ljus i tunneln. Herr talman! Vi är många som har tittat efter det ljuset. Tyvärr har vi svårt för att se det. Det är en flämtande låga. Förhoppningsvis kan den bli större, men nog finns det fler än Kjell Ericsson som jobbar när det gäller Värmland. Kjell Ericsson bör lyda ett råd, nämligen att vara litet mer ödmjuk och inte på alla punkter skylla ifrån sig. Det är och förblir den nuvarande regeringen, och de till regeringen hörande riksdagsledamöterna, som har det yttersta ansvaret. Kjell Ericsson kommenterade inte min fråga om varför han och alla andra sade nej till 100 miljoner kronor, som skulle ha gått till småföretagsverksamhet. Han vill egentligen inte heller kommentera Laila Strid-Janssons reservation. Jag tycker inte att majoritetens skrivning är till fyllest. Man tillgodoser varken våra krav eller de krav som Kjell Ericsson själv har undertecknat i en motion. Men vi skall inte kasta yxan i sjön. Framtidstro och optimism har alltid funnits bland värmlänningar, och vi skall se framtiden an med tillförsikt. Men var litet ärligare och uppriktigare i den framtida debatten!
Herr talman! Magnus Persson uppmanar mig till större ödmjukhet. Jag har alltid varit ödmjuk i det politiska arbetet. Jag tar heller inte till några brösttoner. Jag har förklarat läget, hur det ligger till. Jag kan däremot ibland ifrågasätta Magnus Perssons ödmjukhet. Jag minns den första debatten som vi förde här i kammaren efter regeringsskiftet. Det vara bara två veckor efter det att den nya regeringen hade tillträtt. Också då påstod Magnus Persson att det var regeringens fel att vi hade den höga arbetslösheten. Så kunde det näppeligen inte vara. Detta skulle i så fall ha skett på två veckor. Jag konstaterar bara fakta -- vad som har hänt under 80-talet, vad som har hänt i och med olika kriser och vad som har gjort att vi har hamnat i det läge som råder i dag. Vi kommer inte ifrån den biten. Det kanske är många som är ansvariga för det här, men regeringsmakten innehades då av ett annat parti. Men nu måste vi också städa upp efter detta, få det här klart. Finanskrisen kostar oss stora pengar. Den har dessutom skapat en stor arbetslöshet. Vi har också den värsta lågkonjunkturen i mannaminne. Allt detta gör att vi har en svår situation, men vi jobbar hårt för att komma till rätta med det här. Det pratas om att vi inte tar arbetslinjen på allvar. Jag kan bara nämna några exempel. Vi skall ha 20 000 i utbildningsvikariat och 42 000 i beredskapsarbeten. Vi har alltså sammanlagt åtgärder för 311 000 personer. Det finns inte någon regering som har satsat så mycket på arbetslinjen som den här regeringen har gjort. Det är viktigt att konstatera. Vår motion från den borgerliga bänken har blivit tillgodosedd. Vi har fått den temporära uppflyttning i stödområde som vi har begärt. Kompetenshöjande utbildning, tjänsteföretag m.m. ingår i paketet. Kapitalförsörjningen finns också med. Vi har startat med nyföretagarlån genom industri och nyföretagarfonden. Vi har också verkat för att utvecklingsfonden i Värmland skall få ha kvar sina pengar längre, trots de indragningar som den förra regeringen beslutade om. Vi jobbar också fortsättningsvis för att ge företagen bättre möjligheter, bl.a. genom skattelättnader. Detta har skett redan nu. Skatter och avgifter har sänkts, och skatter har faktiskt slopats. Därtill kommer ytterligare ett förslag om förbättrade möjligheter för småföretagare med sänkta skatter och kvittningsrätt. Denna regering har kommit med ett batteri av åtgärder.
Herr talman! Oppositionens roll är naturligtvis alltid att kritisera. Om det ansågs att jag var ute för tidigt efter två veckor, är jag i alla fall i dag inte ute alltför tidigt. I dag har den sittande regeringen haft så pass lång tid på sig att köra i gång regeringsmaskineriet att den hade kunnat visa upp betydligt bättre resultat. I regeringsdeklarationen sades att hela Sverige skall leva. Allt det som Kjell Ericsson räknade upp är bra. Han räknade emellertid inte upp de alternativa förslag som vi socialdemokrater har. Han kommenterade inte med ett ord att vi vill utöka stödet till småföretagsverksamheten med 100 miljoner kronor. Han sade inte ett ord om att vi vill återupprätta den verkstadstekniska delegationen för underleverantörsprogrammet. Det skulle ha gett avsevärda resultat i Töcksfors, Årjäng och på andra orter inom vårt län. Det är här den nyfondsgaranti som många hoppas på kommer in. Jag tror dock inte att man skall ha alltför stora förhoppningar. Vi hade avvikande förslag som vi tyckte var bättre. Sist men inte minst efterlyste jag ödmjukhet från Kjell Ericssons sida. Jag tycker att vi kan mötas i debatten både här i kammaren och hemma i Värmland. Men jag tror inte att det i längden går att skylla ifrån sig. Det är och förblir den sittande regeringen som har regeringsansvaret. Alla riksdagsledamöter som tillhör den falangen måste inta sin roll såsom ledamot av ett parti i regeringsalliansen. Huruvida er motion är tillgodosedd eller ej kan vara en tolkningsfråga. Jag har en annan syn på saken. Jag tycker inte heller, Kjell Ericsson, att majoriteten har tillgodosett de krav och önskemål som vi hade i vår motion. Därför, herr talman, har vi sagt att vi i slutomgången kommer att rösta med den reservation som bättre tillgodoser Värmlands intressen. Låt oss mötas på hemmaplan, Kjell Ericsson, och fortsätta med den här debatten. Det viktiga är att Värmlands röst hörs och att det kan skapas flera jobb i Värmland och i landet i övrigt.
Herr talman! Jag fortsätter gärna debatten. Det är viktigt för Värmland att dessa frågor lyfts fram. Jag är också ödmjuk i denna debatt. Jag vet att frågorna är mycket viktiga. Vi har många allvarliga problem, som inte kommer att lösas i år eller nästa år. Vi kommer att ha problem under många år framöver. Jag skyller inte ifrån mig. Jag bara konstaterar fakta och vad vi har att göra. Många har ansvaret för vad som har skett. Men däremot är det mycket svårt att lösa problemen. Det kommer att ta lång tid. Magnus Persson nämnde 100 miljoner i ytterligare stöd till småföretagsutveckling. De satsningar vi har gjort med skatter och avgifter som har sänkts omfattar mycket mer än 100 miljoner. Vi har gett företagen möjlighet till bättre riskkapitalförsörjning. Vi har också föreslagit att man skall lägga fram ett program för regeringen som gäller innovatörer och uppfinnare, där det skall satsas pengar. Mera industrirelaterad forskning och utveckling skulle kunna hjälpa inte minst vårt län och förhoppningsvis även skogsnäringen. I vårt län har det i år satsats 550 miljoner på infrastruktur. Det är mycket mera än vad som har gjorts tidigare. Det har också satsats på arbetslösheten. Sammantaget har det satsats enorma resurser. Vi skall kämpa för att få mera resurser. Det måste emellertid också finnas en balans i den här diskussion, och man måste se till vad som är möjligt. Vi har gjort vad som är möjligt i det här fallet.

Herr talman! Kjell Ericsson säger att motionen -- jag utgår från att vi avser samma motion, nämligen motion 467 -- har blivit tillgodosedd av regeringen innan den behandlades i utskottet. Jag undrar i så fall om utskottet har behandlat ärendet på fel sätt. Om motionen är tillgodosedd, brukar man väl skriva i betänkandet att motionen är tillgodosedd och därför inte behöver behandlas. sägs att med åberopande i övrigt av vad som anförts i inledningen till detta avsnitt avstyrks bl.a. motion A467, i förekommande fall i berörda delar. Jag vet inte om det är fråga om en felhantering. Jag tycker dock att det skulle ha underlättat för ledamöterna i utskottet samt för kansliet om man hade avfärdat motionen i början av hanteringen och sagt att den är tillgodosedd och inte behöver belysas ytterligare.
Herr talman! Den viktigaste begäran i motionen var att en temporär uppflyttning i ett högre stödområde skulle ske. Det har vi begärt. En sådan åtgärd har regeringen vidtagit redan innan ärendet avhandlades i riksdagen. Det innebär att motionen är tillgodosedd. Vi har fått som vi vill, och då är vi nöjda med det här. Arbetsordningen i riksdagen är sådan att man rent formellt avstyrker motionen. Innehållet i motionen är dock tillgodosett. Vi har fått dessa kommuner temporärt uppflyttade i högre stödområden. Vi är nöjda med det. Även infrastrukturen finns med här. I princip alla de vägar som jag räknade upp i mitt anförande finns med. Under alla år har jag i riksdagen motionerat om just dessa vägar, som nu finns med i regeringens infrastrukturproposition. Det gäller E 18 och vägarna 45, 61, 62, 63 och 64 och järnvägen mellan Göteborg. Allt det där har jag motionerat om sedan jag kom in i riksdagen. Nu finns det med i regeringens proposition. Det visar också att dessa viktiga bitar är tillgodosedda. Arbetssättet är dock sådant att man i alla fall avstyrker motionerna, eftersom det här redan är genomfört. Sådan är arbetsordningen i riksdagen.
Herr talman! Jag vill bara få bekräftat att Kjell Ericsson har sagt att hela denna motion är tillgodosedd. Den tillgodosågs innan den kom till utskottet. Det faktum att man avstyrker motionen och i stort sett inte har kommenterat den så mycket hör till arbetsordningen. För mig förefaller det här mycket konstigt, men jag får väl studera det litet senare.
Herr talman! Regeringen har vidtagit dessa åtgärder innan riksdagen behandlade frågan. Regeringen har vidtagit dessa åtgärder. Man har möjlighet att vidta sådana temporära åtgärder. Om det i stället hade gällt ett beslut om att ändra stödområdet helt och hållet, skulle riksdagen ha fattat beslut om det. Nu kunde regeringen göra detta, eftersom det handlade om något temporärt. Förslaget om infrastruktur finns med i olika propositioner. Detta medför att motionen i allt väsentligt är tillgodosedd. Vi kommer säkert att återkomma med ytterligare motioner i olika ärenden. För närvarande har det viktigaste kravet tillgodosetts, nämligen en temporär uppflyttning. Detta har skett.

Herr talman! Ibland kallas denna debattdag för hembygdens dag. I detta epitet ryms ett mått av raljerande. Det skall vara en debattdag för särintressen och något slags kråkvinkelperspektiv. Men kunskap om regionala problem är inte utslag av särintressen; genom att förstå regionala problem kan man också vinna allmängiltiga kunskaper. Jag talar gärna om Uddevallaregionens problem. Jag gör det som lokalt förankrad ledamot, men jag gör det också, och kanske främst, ur ett principiellt perspektiv. Herr talman! Det är nog många ledamöter som inte har hunnit läsa betänkandet. Det finns troligen många ledamöter som tänker: Visst har ni det besvärligt i Bohuslän, men det har vi också. Det är ju sant. När jag lyssnat på debatten här i dag och när jag har läst betänkandet har jag fått en känsla av att det kan finnas ledamöter av arbetsmarknadsutskottet som inte hunnit läsa alla motioner eller som inte har funderat över alla principiella ställningstaganden i detta betänkande. Den känslan får jag när jag i betänkandet kan läsa hur utskottet raskt och schvungfullt buntar ihop motioner i paket och knippen regionvis och ämnesvis, och närmast i förbigående avslår dem. På en och en halv A 5-sida avslår utskottet 10 motioner som berör Västsverige. Bohusbänkens motion A474 återges av utskottet. Men motionens analys och förslag kommenteras över huvud taget inte. Utskottet föreslår egentligen avslag utan motivering. Det är inte en nöjaktig behandling, herr talman. Personligen har jag i motion A460 tagit upp frågan om återbetalning av statligt stöd från Volvo med anledning av att man lade ned Uddevallaverken. Den motionen har utskottet uppenbarligen läst. Den kommenteras på åtta rader. Utskottet delar min syn, att bidrag skall återkrävas när ett företag inte uppfyller sina åtaganden. Men utskottet tycks mena att det här är en förhandlingsfråga för NUTEK och Volvo. Utskottet nöjer sig med att konstatera att NUTEK driver krav på återbetalning av just 115 miljoner kronor. Herr talman! Riksdagen är ju inte ett ämbetsverk. Riksdagen skall vara en aktiv kraft och fatta beslut som visar att det är valda representanter som formar politiken och inte ämbetsmän och företagare i förhandling. Riksdagen måste inse att svenska folket börjar tröttna; tröttna på att allt görs upp i slutna rum, där företagen ställer villkoren och staten betalar. Det må sedan gälla bankstöd eller det mäktiga Volvo. Frågan om de 115 miljoner kronorna är toppen på ett isberg. Det är ett berg av gigantiska subventioner som Volvo fick för att satsa på det goda arbetet. Man har diskuterat hur stort det totala stödet var. Det var från bruttosummor på 12 miljarder till nettosatsningar från samhället på 3--4 miljarder. Det är förre statstrådet Åsling, en partivän till arbetsmarknadsminister Hörnlund, som har angett den senare siffran, 3--4 miljarder. Jag tror att Åsling har rätt. Genom att etablera sig i Uddevalla fick Volvo subventioner, inte bara för satsningen i Uddevalla, utan man fick också möjlighet att lyfta investeringsfonder för andra satsningar. Volvo fick dessutom köpa varvet mycket billigt och kunde som extra bonus tillgodogöra sig stora förlustavdrag från varvet som juridisk person. De 115 miljonerna är bara en bråkdel av vad Volvo borde betala tillbaka. Det är ur skattebetalarnas perspektiv som frågan är av stor principiell vikt. markera att riksdagen inte accepterar att allmänna medel hanteras ovarsamt. Det gäller en principfråga. Det är inte bara en fråga om stöd till arbetslösa eller stöd till Uddevallaregionen. När Uddevalla miste Uddevallavarvet prövade man en idé. Idén var att stödja en region indirekt genom att subventionera en storkoncern. I stället för att dirigera pengar till samhällsorgan som länsstyrelse och kommun, dirigerade staten sina pengar till en koncern. Nu kunde -- eller rättare sagt, nu beslöt -- Volvo att inte uppfylla sina åtaganden. Naturligtvis skall stödet då återbetalas. 115 miljoner är ett absolut minimum. Men det sades, när pengarna avsattes, att det inte primärt gjordes för att gynna Volvo, utan för att stärka näringslivet i Då är det ju, herr talman, mer än rimligt -- ja det är principiellt följdriktigt -- att återbetalda medel skall ställas till regionens förfogande. Uddevallaregionen har på några få år mist ca 4 000 Uddevallaregionen är trots det inte någon förlorad region. Det finns gott om idéer och projekt som snabbt kan leda till en återindustrialisering. Men det saknas riskkapital. Från kommunens och länsmyndighetens sida gör man ett bra jobb. Men man kan inte ställa upp med kapital. De två riskkapitalbolagen Atle och Bure, som man startade med buller och bång, tar ju inga risker. Från dem råder tystnad. Då behövs en alternativ resurs. Då fordras att i varje fall några av de medel som en gång anslogs för Uddevallaregionen också får brukas för sitt ursprungliga ändamål. Om nu en riksdagsmajoritet anser att det är rätt att sänka ersättningen till arbetslösa kan då samma riksdag säga att det inte angår riksdagen hur statliga stödpengar till företag hanteras? Riksdagen måste markera att sparsamhet med allmänna medel även gäller företagsstöd och att anvisade medel skall användas till avsedda ändamål. Statsrådet Hörnlund har i dag i kammaren sagt -- i likhet med utskottet -- att frågan ligger på NUTEK:s bord. Det är bara delvis sant. Frågan ligger just i dag på riksdagens bord. Snart kan frågan ligga på regeringens bord. Det blir fallet om Volvo vidhåller att man skall överklaga ett beslut om återbetalning av 115 miljoner kronor. Volvo går inte ens med på att betala 115 miljoner. Volvo vill inte ens betala hälften. Företaget kan möjligen tänka sig knappt 50 miljoner. Det är ett bud som nästan inte är värt att kommentera. Volvo har råd och skyldighet att betala minst 115 miljoner. Det skall erkännas att det visserligen motsvarar nästan 10 årslöner för koncernens styrelseordförande, men det är blygsamt jämfört med de miljarder koncernen de facto fått av skattebetalarnas pengar. Arbetsmarknadsminister Hörnlund har antytt, genom att hänvisa till att Saab:s besvär om återbetalning avslogs, att regeringen avser att stödja min och NUTEK:s uppfattning, dvs. att en överklagan från Volvo kommer att avslås. Men statsrådet Hörnlund antydde å andra sidan också att det finns skilda förutsättningar i de båda fallen, t.ex. att Saab var i drift kortare tid. Det är ingen som vet hur det går i den här frågan. Därför är det viktigt att riksdagen i dag gör ett tillkännagivande som visar att politikerna återvänt från 1980-talets frivilliga exil; den tid när kravkoncernerna fick bestämma. Det kan hända, herr talman, att de riksdagsledamöter som i dag skall rösta inte hunnit sätta sig in i frågan och därför inte kommer att stödja motionen. Det är en möjlig tolkning, om det går så illa att den avslås. Det är då viktigt att fortsätta att driva frågan i andra former och upprätthålla ett politiskt medborgartryck på såväl Volvo som regeringen. Det här gäller mer än en utsatt region. Det gäller en fråga om att hävda principer, principer om en ansvarsfull ekonomisk förvaltning och respekt för ingångna avtal. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag under mom.

Herr talman! Jag vill gärna bemöta Lars Bäckströms kritik när det gäller återbetalningen från Volvo av pengarna de fått för Uddevallasatsningen. Man kan tycka att det är berättigat, och jag kan i långa stycken hålla med Lars Bäckström om att det är riktigt. Man kan vara förgrymmad på Volvo för att de gör som de gör. Men faktum kvarstår: Det var en socialdemokratisk regering som förhandlade med Volvo om det här stödet. Ärendet ligger på regeringens bord, inte på riksdagens bord. Ärendet ligger nu, som vi också har skrivit i betänkandet, hos NUTEK eftersom regeringen har givit NUTEK i uppdrag att förhandla med Volvo om återbetalning. När jag besökte NUTEK förra veckan sade man att det är ett känsligt läge. Både NUTEK och Volvo får alltså gå den formella vägen till regeringen med detta. Det är icke riksdagens ärende ännu.
Herr talman! Ja, det här är kanske inte ännu ett ärende för riksdagen. Men om en liten stund är det så. Vi skall ju strax votera i denna fråga. I en motion i detta sammanhang sägs det att riksdagen skall våga agera. Riksdagen skall inte sitta tyst och fungera ungefär som den gjorde förra hösten. Jag skulle vilja säga: I herredagsmän, reser icke så fort! Vad göras skall är allaredan gjort. Inte heller får man ha samma inställning som kristdemokraten Harald Bergström har. Han säger ju: Det här är inte mitt bord. Så sade man på snobbiga restauranger en gång i tiden. Men här är det verkligen fråga om vårt bord, Harald Bergström. Vi är politiker, dvs. valda för ta ansvar för rikets finanser. Det är riksdagens främsta uppgift. Riksdagen kan inte acceptera att det slösas med allmänna medel. Därför skall vi ordentligt markera här. Statsrådet Hörnlund gjorde en lätt markering tidigare i dag och sade att vi kanske kan gå samma väg som i Saabfallet. Men han sade också att det finns skilda förutsättningar. Således bör riksdagen markera att den har börjat tröttna på företagare och banker som inte sköter sig och klarar av sina åtaganden. En riksdagsmajoritet kan alltså göra en markering om att pengarna skall återbetalas. De 115 miljonerna är för övrigt bara en bråkdel av vad det företag rätteligen borde betala som har råd att hålla sig med en styrelseordförande som är värd 10 miljoner per år.
Herr talman! Helt kort. Riksdagens bord talas det om. Men vi måste, Lars Bäckström, hantera saker och ting i rätt ordning. Det är en markering inför regeringen att detta är upptaget i en motion som behandlats. Däremot skall vi inte gå in i förhandlingar och agera. Det har sagts många gånger tidigare, men det kan sägas en gång till, att det är nödvändigt med förhandlingar i botten. Sedan kan man ge sig på det hela.
Herr talman! Frågan är förhandlad i den meningen att NUTEK har framställt ett krav på 115 miljoner. Volvo avser dock att överklaga. Möjligtvis kan man tänka sig knappt 50 miljoner. Nu har vi i riksdagen möjlighet att agera. Vi kan inte längre, som vi gjorde under hela 80-talet, vänta på att man förhandlat färdigt. Den inställningen till politiken -- alltså att man skall låta det vara en fråga för tjänstemän och företagsledare -- har redan fått förödande konsekvenser. Det är politikerna som skall tillse att skattebetalarnas pengar hanteras varsamt och omsorgsfullt. Harald Bergström talar om möjligheter att gå in en gång till, om korten på bordet osv. Men vad fick Volvo i form av förlustavdrag vid köpet av varvet? Den frågan kunde kanske utredas. Regeringen behöver en markering från riksdagens sida, och regeringen får ta sitt ansvar och hantera frågan med fasthet gentemot företaget. I det avseendet har vi inte fått några tydliga signaler. Harald Bergström borde i dag markera sin inställning och säga att han delar min uppfattning -- dvs. att de 115 miljonerna skall återbetalas och att de skall ställas till länsmyndigheternas förfogande när det gäller Uddevallaregionen. Det vore befriande att få höra något sådant sägas. Om jag fick höra att grundsynen är densamma och att man av formella skäl undvek att rösta på ett bättre sätt kan jag förstå resonemanget. Men inte ens det har sagts. Det har alltså inte framkommit att grundsynen är densamma och att de 115 miljonerna skall återbetalas och ställas till Uddevallaregionens förfogande. När det inte kommer några sådana indikationer blir det nödvändigt att hårt driva frågan i riksdagen.

Herr talman! Arbetsmarknadsläget i Kristianstads län, liksom i landet i övrigt, är mycket besvärligt. I april i år var totalt mer än 26 000 personer inskrivna vid länets arbetsförmedlingar. Av dessa personer var 11 000 öppet arbetslösa. Det har skett en mycket kraftig ökning sedan vi i riksdagen i fjol debatterade regionalpolitiska insatser. Det rör sig om en ökning hela 40 %. Den mycket kraftiga nedgången på arbetsmarknaden inger naturligtvis mycket stor oro. Detta borde ge den politiska ledningen och den politiska majoriteten en och annan tankeställare. Ett av de allvarligaste inslagen i det rådande konjunkturläget är den höga arbetslösheten bland ungdomar. På vissa orter i Kristianstads län är ungdomsarbetslösheten mycket hög, uppemot 15-- 16 %. Risken är naturligtvis mycket stor att många av de här ungdomarna tappar fotfästet i tillvaron. Till följd av privatisering och indragningar av resurser inom den offentliga sektorn drivs ett väldigt stort antal människor, framför allt kvinnor, ut på en mycket oviss arbetsmarknad. Anledningen till det svåra läget är mycket välkänd. Regeringens politik leder till en mycket kraftig fördjupning av den lågkonjunktur som nu drabbar enskilda människor. Åtstramningen fortsätter, vilket gör att ytterligare arbetstillfällen framöver slås ut. Någon ljusning kan för dagen inte skönjas. Tvärtom förvärras läget ytterligare till följd av förda låt-gå-politik. Situationen är, som jag ser det hela, utomordentligt dyster i hela landet. Men det finns regioner som har det extremt svårt och där det vad gäller framtidsutsikterna ser oerhört mörkt ut. Det gäller utan tvivel Kristianstads län, speciellt de östra delarna. Vi menar att läget där till följd av vissa faktorer inger mycket stora bekymmer och att situationen måste följas upp, för annars är risken stor att man fastnar i en förödande arbetslöshet och nedgång. Sammantaget gör detta att framtidsutsikterna bedöms vara särskilt dåliga i hela länet. Jag skall peka på några faktorer som är av betydelse. Trävaru och livsmedelsföretagen är starkt dominerande i vår region, och inom dessa företag sker nu mycket stora förändringar. Inom dessa näringar har vi fler anställda än som gäller på andra håll i riket. Vidare är länets träindustri näst störst i landet. Denna industri drabbas nu mycket hårt av åtstramningen inom byggsektorn. Risken är betydande att flertalet av dessa företag slås ut om inte en förändring sker. Också slakteribranschen utsätts för en omfattande strukturförändring. Främst drabbas Tomelilla och Till detta med dagens situation kommer framöver förändringen inom den militära verksamheten till följd av riksdagens beslut i fjol. Två regementen i Kristianstad försvinner alltså. Det gör att 1 500 arbetstillfällen bortfaller. Regementena har varit, och är fortfarande, socialt, ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt mycket viktiga för hela regionen. Självfallet kommer en nedläggning av regementena att sätta mycket djupa spår i regionen. I vår regionalpolitiska motion, som lades fram i januari, redovisas läget totalt sett. Vi lägger också fram en lång rad förslag som skulle, om de förverkligades, bidra till en förbättrad situation. Vi konstaterar nu att läget ytterligare har förvärrats sedan januari. Därför är det än mer nödvändigt med insatser. I samband med riksdagsbeslutet om en indragning av regementena utlovades statlig hjälp med att skapa nya arbetstillfällen. Men vi har ännu inte sett särskilt mycket av den hjälpen. Det är viktigt att åtgärder plockas fram, eftersom den här frågan är oerhört angelägen just nu. Vidare finner vi att den sydöstra delen av landet helt har förbigåtts av regeringen när det gäller satsningar på infrastruktur. Detta är beklagligt. Karlskrona byggs ut till motorväg. Det skulle betyda oerhört mycket för utvecklingen i hela regionen. Samtliga 12 kommuner i området har också uppvaktat riksdagen om detta. Förslaget finns dessutom med i den socialdemokratiska utskottsmotionen. Vi finner denna satsning mycket angelägen. Trävaruindustrin befinner sig i en alldeles speciell situation. Vi menar att det krävs ett särskilt program att sättas in för trävaruindustrin. I annat fall är risken mycket stor att hela denna näring slås ut, vilket naturligtvis vore ett mycket stort problem för framtiden. Vi vill också peka på att satsningar på högskolan kan betyda mycket för en positiv utveckling av länet. Herr talman! Med detta vill jag rikta statsmakternas uppmärksamhet på de särskilda svårigheter som vi står inför i länet, och som absolut måste föranleda ingripanden på ett eller annat sätt. Speciellt måste man leva upp till löftet, givet i samband med försvarsbeslutet, om stöd för att ersätta de arbetstillfällen som därmed förlorades. Nedläggningen av regementen sker mycket snabbt, och vi anser att det är bråttom med insatser för att överbrygga läget på det området. Sammanfattningsvis är Kristianstads län hårt utsatt till följd av en mycket djup lågkonjunktur, av indragningar i den offentliga verksamheten och av en mycket stark strukturförändring inom vissa näringar. Det behövs alltså politiska insatser och stimulanser för att vända utvecklingen. På så sätt säkras framtidstron och tillförsikten i fortsättningen.

Herr talman! Hela Sverige behöver tillväxt. Vi har halkat efter rejält under det senaste decenniet. Hela landet, alla delar av Sverige, behöver en aktiv regionalpolitik. Vårt perifera läge i Europa bidrar naturligtvis till den här situationen. T.o.m. i axeln Stockholm--Arlanda--Uppsala, som vi alla i decennier har mjölkat, börjar man få problem. Om vi framöver skall ha en regionalpolitik att tala om, behöver vi sträva efter riktigt starka tillväxtregioner, ju fler desto bättre. Tillväxtfaktorer för regioner är enligt bedömingar, gjorda både i Europa och i USA, tre väsentliga sådana. Den första viktiga tillväxtfaktorn är att man har stora rejäla universitet för forskning, utbildning och kreativitet. Kompetens borde vara vår främsta råvara, men den är urholkad. I Sverige har vi exempelvis bara hälften så många välutbildade som i USA, och generellt sett är siffrorna på det här området, jämfört med våra konkurrentländer, lägre. Vi har också en industri som bygger på uppfinningar som gjordes vid förra sekelskiftet. Det här med kompetensen är otroligt viktigt. Den andra tillväxtfaktorn som är viktig är bra infrastruktur, framför allt när det gäller flyget. Kreativitet uppstår nämligen vid människors möten. Den tredje tillväxtfaktorn är bra livsmiljö i form av ett bra kulturutbud, bra skolor, bra fritidsmöjligheter och bra bostäder. Skall man få tillräckligt antal studerande vid ett universitet, visar alla studier att det fordras ett uppland på ungefär en miljon invånare, vilket innebär att Sverige kan rymma ungefär åtta framgångsrika regioner. Vi har en tillväxtregion som är värd att tala om, nämligen Stockholm-Arlanda-Uppsala. Vi har två regioner med potentiella möjligheter att i dag snabbt komma i gång, nämligen Göteborgsregionen och Skåne, för Skånes del gärna i samverkan med Sjaelland. De här tre regionerna, Stockholm, Göteborg och Skåne, har redan i dag resurser att kunna höra till de 20--30 starkaste K-regionerna och storstadsproduktionsområdena i Europa. Men det handlar då inte om, som utskottet med en av sina dubbla tungor säger, att försöka hejda en alltför snabb expansion. I dag är sysselsättningsläget, dvs. tillgången på jobb, lika besvärligt i dessa områden som i de traditionella stödområdena. Om vi skall kunna få i gång tillväxten här i landet, är det orimligt att försöka bromsa just de regioner som kan komma i gång först. I dessa regioner kan man ju sedan dra i gång motsvarande regionalutvecklingsdiskussioner kring exempelvis Växjö, Linköping, Karlstad, Vad Göteborgsregionen och Skåne behöver för att utvecklas är att få vara friregioner och att själva få påverka och styra sin fysiska planering, sin trafik, sin miljö och sitt kulturliv. Man behöver en bättre infrastruktur. För Skånes del skulle det främst utgöras av bron över Öresund, därigenom klaras frågan om flygplatstillgången och även frågan om trafikmöjligheterna till EG för de båda regionerna, vilken är vår viktigaste handelsparter. De här två regionerna har under lång tid bara fått hälften av de väganslag som både trafikarbetet och fordonsparken skulle ha motiverat. Det kan inte fortsätta på det viset hur länge som helst. Det här seklet har varit nationalstaternas sekel i Europa, nästa sekel blir regionernas. Det ser man tydligt på exempelvis den berömda bananen från Sydengland, Nordfrankrike, Mellantyskland ner till Italien. Det finns andra exempel. Den här utvecklingen går snabbt, och Sverige får inte missa det här tåget. En stark regional samverkan i det gamla Hansaområdet kan bli en motvikt mot de här snabbt växande centrumen i Frankrike, Tyskland och Italien. För dem som bor i stödområdena kan det naturligtvis kännas bra och rättvist att det går illa för storstäderna, men den lyckan blir aldrig långvarig. Målet för regionalpolitiken skall inte vara allmän medelmåtta utan gemensam framgång. Det fordras då att vi ger storstadsregionerna den frihet som de behöver för att kunna utvecklas. Det är bra för hela landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! I en väl fungerande regionalpolitik är kommunikationerna oerhört viktiga. Skall vi få en utveckling över hela landet, krävs det att vi har bra vägar, järnvägar, flygförbindelser och telekommunikationer. Det krävs också att vi har en fungerande postgång över hela landet. I detta hänseende har de statliga verken en central roll. Det kändes därför mycket bra att få höra Tage Påhlsson gå upp i debatten och tala mycket väl om de statliga verkens betydelse för en regional utveckling. Man får då förutsätta att Tage Påhlsson och andra centerpartister röstar för den socialdemokratiska reservationen nr 1 som handlar om de statliga verken. För utvecklingen i mitt eget hemlän, Västernorrland, är det -- förutom det jag tidigare nämnde om kommunikationerna -- oerhört värdefullt att få en fortsatt utveckling av Mitthögskolan och att få knyta fasta forskningsresurser till den högskolan. Kan vi göra det har vi möjlighet att tillsammans med näringslivet fortsätta att utveckla den stora exportindustri som vi har i länet. På senare tid har en debatt om huruvida det är klokt att över huvud taget bedriva regionalpolitik flammat upp. Det har sagts att det är bättre att satsa på tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Det har nämnts flera gånger i kammaren i dag att det är idiotiskt att bygga motorvägar mellan ödetorpen i Norrland i stället för att satsa på t.ex. Stockholmsområdet, där vägarna är så oerhört mycket sämre än i Norrland. Jag brukar tänka på detta när jag så här på vårkanten skall åka till affären eller över huvud taget ta mig hemifrån med bil. Jag åker på länsväg 571 i Västernorrland, som för den delen inte är ett dugg sämre än många andra länsvägar. Men hjulspåren är faktiskt så djupa att jag, trots att jag nästan kryper fram med bilen, skrapar bort underredsmassan på bilen och slår sönder ljuddämparen. Då tänker jag faktiskt: Vilken tur att jag inte bor i Stockholm, där man har dåliga vägar. Då hade jag måst köpa en traktor för att ta mig hem. Man kan raljera litet över detta, men det allvarliga är faktiskt inte att några personbilar slås sönder och orsakar kostnader för de människor som bor i Norrland. Det kan vi nog leva med i värsta fall. Det allvarliga är att de dåliga vägarna i skogslänen hämmar landets viktigaste exportgren, nämligen skogsindustrin. Denna industri är faktiskt ryggraden i Sveriges ekonomi. Jag kan ta ett exempel. SCA vill bygga om sin fabrik för massatillverkning i Östrand och gå över till modernare, miljövänligare och konkurrenskraftigare metod att bleka massan. Men för att företaget skall kunna använda den modernare tekniken krävs det att man kan få fram virket till fabriken inom tre veckor från avverkningen. Med de vägar som vi har i Västernorrland, Jämtland och övriga skogslän i dag är detta faktiskt omöjligt. Det skulle innebära att fabrikerna fick stänga några månader under våren. Jag vill påstå direkt -- och här har jag skogsindustrin bakom mig -- att de dåliga vägarna i Norrland och skogslänen faktiskt hämmar landets viktigaste exportgren och våra möjligheter att få ordning på Sveriges ekonomi igen. Läget för företagen i skogslänen blir inte bättre av att flygkommunikationerna ständigt försämras med försämrade turlistor, indragna turer och ständiga förseningar. Det blir allt svårare både för storföretag och för småföretag att bedriva någon verksamhet i många mindre orter runt om i landet. Försämringen av flygkommunikationerna kommer att få enorma regionalpolitiska konsekvenser, om vi inte gör något åt den ganska snabbt. Jag vill, herr talman, avsluta med att säga att en grundförutsättning för en väl fungerande regionalpolitik är att det finns väl fungerande kommunikationer över hela landet. En grundförutsättning för en positiv utveckling av den svenska ekonomin såsom helhet är att kommunikationerna i Västernorrland och andra skogslän förbättras så att skogsindustrin, som faktiskt är ryggraden i svensk ekonomi, får möjlighet att modernisera och effektivisera sin verksamhet så att den klarar av att fortsätta att dra in lika stora exportinkomster som i dag.

Herr talman! Både i betänkandet och i propositionen står det att hela Sverige skall leva. Men det räcker inte med vackra ord för att det skall kunna bli en sanning. Och sanningen är ju att Sverige håller på att dö som industrination. Effekterna av den förda politiken blir mycket brutal i skogslänen. I Dalarna hade vi länge en mycket bra utveckling, ända fram till 1991. Näringslivet blev mer mångsidigt, kvinnorna fick arbete i en utsträckning som aldrig tidigare, och befolkningen ökade i de flesta kommunerna. Nu är utvecklingen den omvända. Arbetslösheten formligen exploderar, hela branscher slås ut, och regeringen vrider jobben ur den kommunala sektorn genom indragning av pengar därifrån. Den som kan flyttar till bättre lottade län. För mig och mina bänkkamrater från Dalarna är det självklart att det går så här illa när politiken bygger på skattesänkningar, marknadskrafter och privatisering. Det finns ingen regionalpolitik i världen som kan upphäva de effekter som en felaktig näringspolitik och ekonomisk politik ger. Vi socialdemokrater från Dalarna har väckt många förslag som är bra för länet. Vi vill att man skall kunna använda stödpengarna på ett effektivare sätt. Vi vill ha en bättre stödområdesindelning som bättre svarar mot de problem som finns i de olika kommunerna. Vi har väckt många förslag som gäller den kvinnliga arbetsmarknaden. Vi tycker, som så många andra här i dag, att vi är förfördelade när det gäller infrastruktursatsningarna. Vi ligger i en trafikskugga, och vi finner oss inte i att vi skall bli förfördelade gång på gång utan att kompenseras på annat sätt. Vi har väckt förslag som skulle förbättra turismens förutsättningar. Vi tycker t.ex. att turism skall jämställas med annan näringsverksamhet när det gäller energibeskattning. Vi tycker att man skall skapa bättre förutsättningar för glesbygdsbutikernas överlevnad. Jag beklagar verkligen att utskottet har avstyrkt samtliga motionsförslag och fortsätter på den väg som man har valt och som i så många avseenden har visat sig vara fel. Många har under dagens debatt sagt att regeringen satsar mer på arbetsmarknadspolitik än vad någon regering tidigare har gjort. Det är i och för sig rätt. Men att det är så beror på att den felaktiga politik som man bedriver har skapat en arbetslöshet som är större än den någonsin har varit i modern tid, vilket självfallet tvingar fram väsentligt högre kostnader för att motverka den. Detta är ingenting att yvas över. I stället skulle man skämmas över detta förhållande. Tage Påhlsson har åberopats här. Han sade uppgivet: Vi kan ingenting göra. Det är livsfarligt om den attityden sprider sig i samhället. Vi befann oss i den situationen en gång tidigare. Det var 1982. Då var det många som sade: Vi kan ingenting göra. Vi kommer inte att kunna klara full sysselsättning i framtiden. Men vi kunde göra det, och vi skall kunna göra det igen, därför att det är nödvändigt.

Herr talman! I Göteborgs och Bohus län är vi nu inne i den allvarligaste sysselsättningskrisen sedan 1930-talet. I runda tal 50 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 30 000 är öppet arbetslösa, och 20 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och krisen kommer att fördjupas ytterligare. Vi vet, enligt länsarbetsnämndens beräkningar, att 60 000 människor kommer att vara antingen öppet arbetslösa eller föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder nu i sommar. Den kraftiga konjunkturnedgången har förstärkt de strukturella problemen inom näringslivet. I fokus står nu bilindustrin, där omkring 10 000 personer kommer att vara friställda i Västsverige sommaren 1993. Inom en radie på 20 mil från Göteborg finns en fjärdedel av Sveriges industriella kapacitet. Med de hot som vi ser framför oss är det därför ett i hög grad både nationellt och regionalt intresse att kraftfulla åtgärder vidtas för att främja företagande och sysselsättning. Herr talman! Vi har i andra sammanhang här i kammaren hävdat att långsiktiga satsningar på kommunikationer och inom utbildningsområdet lägger en grund för en vitalisering av näringslivet och också ger direkta effekter på sysselsättningen. Etablering och utveckling av små och medelstora företag bör på alla sätt främjas. Det är vad vi hävdar i motion A474. Vi vill att aktiva åtgärder skall vidtas för att marknadsföra regionen och ytterligare internationalisera näringslivet. Det är sådant som vi håller på med. Men vi behöver också stöd för det. Vi har en odelad tro på regionens möjligheter att hävda sig i en än mer konkurrensutsatt värld under de kommande åren. Men det krävs också, vilket vi kräver i motionen, en fungerande arbetsmarknadsoch regionalpolitik. Och det krävs en total satsning på näringspolitiken. Vi har ingen näringspolitik i landet just nu. Det är vad vi skulle behöva. Herr talman! I Uddevallaregionen och Bohuslän har näringslivet av tradition varit inriktat på primärnäringar och arbetsintensiv produktion med relativt låg teknologinivå. Norra Bohuslän var stödområde 1965--1982. I Uddevalla med kringliggande kommuner har omfattande statliga insatser genomförts, senast med hjälp av Uddevallapaketet 1985--1987. Volvos lokalisering av en bilfabrik till Uddevalla liksom förbättringen av kommunikationerna till Göteborg var hörnstenar i ett åtgärdspaket som genomfördes för att vitalisera regionen. Det blev resultat. Ett 80-tal företag, varav 35 nyetableringar, genomfördes med hjälp av detta lokaliseringsstödet i Uddevallapaketet. Det blev investeringar i ny produktionskapacitet. Men vi har fortsatt problem. Uddevalla Invest gick i konkurs 1991. Men vi har också genomfört en framgångsrik rekonstruktion. Ett tiotal av de helägda dotterbolagen bedriver fortsatt industriverksamhet. Herr talman! Nu står vi emellertid inför de verkligt stora problemen. När de uppsägningar som har aviserats genomförts -- Volvo i Uddevalla, Elitfönster, osv. -- kommer vi i regionen att vara nere i en industrikapacitet på 8 % av den förvärvsarbetande befolkningen mot 25 % för tio år sedan. Det är därför som vi menar att det behövs omfattande statliga insatser för att stödja regionen. Vi behöver dessa insatser för att först och främst hjälpa nyföretagare med framför allt riskkapital. Uddevalla får givetvis negativa effekter också i de kringliggande kommunerna, som redan nu har en hög arbetslöshet. Vi behöver alltså fortsatta långsiktiga satsningar, näringslivsinsatser av olika slag, som lokaliseringsbidrag och utvecklingsbidrag. Alla partier på bohusbänken ställer sig bakom motionen A474, bakom kraven på arbetsmarknadssatsningar och regionalpolitiska satsningar i vårt län. Jag kan inte säga att arbetsmarknadsutskottet har engagerat sig särskilt mycket i att besvara motionen. Man har bara kort formulerat fram ett avslagsyrkande. Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk med att yrka bifall till motionen, men jag tycker att arbetsmarknadsutskottet kunde ha åstadkommit litet mer.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den här debatten, som jag inte föranmält mig till, tycker jag ändå att jag här i slutskedet vill komma med några synpunkter. Jag har lärt mig att den här dagen kallas hembygdens dag. Det är, som Lars Bäckström sade, litet raljerande. Det är något nedsättande i det. Jag tycker ändå, precis som Lars Bäckström, att det nog vore konstigt om vi riksdagsledamöter inte var beredda att argumentera och hävda våra väljares och våra regioners intressen. Det tror jag att de förväntar sig av oss. I mitt tycke har regionalpolitik och det som har debatterats här i dag en tendens att i alltför hög grad handla om hur våra norra delar, glesbygden, skall utvecklas. Jag kommer från ett storstadsområde, Malmö, och har i olika sammanhang i den här kammaren påpekat att om hela Sverige skall leva måste man satsa resurserna strategiskt och långsiktigt, även på storstadsområdena. Det handlar självfallet inte bara om de medel som riksdag och regering anslår via regionalpolitiken. Det handlar i lika hög grad om satsningar på t.ex. kultur, arbetsmarknad, utbildning, forskning, vägar, järnvägar -- alltså infrastruktur. I vintras dristade jag mig att göra en egen liten undersökning. Jag försökte få grepp om hur infrastrukturpaketen fördelats över landet. Åren 1991--1992 satsades det ungefär 17 miljarder på vägar över hela landet. Av de här miljarderna kom drygt 400 miljoner till Malmöhus län. Proportionellt, om man vågar göra det, befolkningsmässigt eller vägmässigt skulle man egentligen ha ungefär en och en halv miljard i mitt hemlän. När jag studerat utbildnings och forskningsinsatserna för Lunds och Malmös universitet har det också varit till Lunds och Malmös nackdel. På kulturens område är snedvridningen markant. Operan och Dramaten i den här staden får ca 400 miljoner kronor -- och det är väl bra. Det är ungefär 30 miljoner kronor mer än de sammanlagda bidragen till alla landets regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner. Som jämförelse kan nämnas att Malmö stadsteater -- en bra stadsteater, tycker jag -- får omkring 45 miljoner kronor. Dramaten får 146 miljoner. Man kan fråga sig varför inte nationalscener, om det är det vi talar om, inte också skulle kunna ligga utanför Stockholm. Herr talman! Talmannen kommer också från Skåne. Arbetslösheten i Skåne är mycket hög. I storstäderna Helsingborg och Malmö är den extremt hög, faktiskt högre än i flera av de s.k. skogslänen. I Malmö är drygt 10 500 personer i dag öppet arbetslösa, och varslen är många. Den gamla industristaden Malmö håller på att avindustrialiseras. I spåren av Kockums nedläggning och den minst sagt misslyckade satsningen på Saab har problemen tornat upp sig. Oron kring det som nu händer med Öresundsbron är självfallet stor. Länsarbetsdirektören i Malmöhus län har påpekat att de problem som föds i den ökande arbetslöshetens spår säkert är svåra att bemästra i storstäderna. De sociala problemen blir större. Koncentrationen av problemen gör svårigheterna större. Därför behövs det enligt min mening speciella insatser just för storstäderna. Herr talman! I förra veckan dristade sig departementsrådet Gunnar Wetterberg att i klartext hävda att satsningar på Malmö och Göteborgsområdena skulle vara bra för hela Sverige och, märk väl, ge hela vårt land större möjligheter i framtiden. Jag måste medge att det var djärvt av departementsrådet, som givetvis fått löpa gatlopp i medierna. Det var ingenting annat att vänta. Han har också i dag anklagats för än det ena, än det andra. Jag tillhör dem som tycker att det är bra att den här debatten har kommit i gång. Jag välkomnar Wetterbergs debattinitiativ och synpunkter. Alla spetsigheterna i formuleringarna får han själv stå för. Sådana kan jag spetsa till själv vid behov. I dag handlar det för mig i första hand om att vi i det här huset måste skapa generella förutsättningar för välstånd totalt sett, för hela vårt land, och inte bara ägna oss åt att fördela välstånd. Då måste varje insatt krona användas på bästa möjliga och mest effektiva sätt. Herr talman! Jag får harangera Elvy Söderström, som läste en dikt. Det var en vacker dikt. Jag är inte så poetisk. Jag förstår nu att jag kan bli beskylld för att ha varit alltför lokalpatriotisk. Nu hoppas jag att det här inlägget inte uppfattas på det viset. Jag har bara velat understryka vikten av att vi får en så bred debatt som möjligt om förutsättningarna att skapa tillväxt i vårt land, att kunna konkurrera i det nya Europa och att härigenom säkra välfärden i hela Persson. Vältalige Bertil Persson på Malmöbänken talade om regionernas Europa. Det tycker jag är glädjande. Bertil Persson och jag har slagits mycket för ett enat och samlat Skåne. Jag tror att det skulle vara en förutsättning för bättre utveckling i de södra delarna om vi fick göra fler saker på egen hand och besluta mer. Hur blir det, Bertil Persson, är Moderaterna nu beredda att se till att vi får ett Skåneparlament? I de diskussioner vi har haft nere i Skåne, och tidvis även i det här huset, tycker jag nog att det har funnits en viss tveksamhet. Jag hoppas att Bertil Persson kan få sina mer tveksamma partivänner, både nere i Skåne och i det här huset, att ändra uppfattning och mer entydigt ställa sig bakom att det behövs en regional nivå, inte bara i Skåne, utan även i övriga delar av vårt land.

Herr talman! Nu skall vi inte ha någon större ekonomisk-politisk debatt. Den skall föras vid ett annat tillfälle. Självfallet stöder jag den ekonomiska politik som regeringen för. Det vore ganska orimligt om vi skulle använda samma recept som har fört Sverige in i den ekonomiska krisen, Västernorrland in i den ekonomiska krisen, Malmö in i den ekonomiska krisen för att lösa problemen. Socialdemokraterna föreslår är vi inte överens om. Däremot, Elvy Söderström, är vi självklart överens om att det, för att begreppet Hela Sverige skall leva skall bli verklighet, krävs att man har en regionalpolitik som omfattar hela landet. I detta sammanhang har jag ingen annan uppfattning än Elvy Söderström och andra talare som har framfört detta. Det jag har sagt. Det jag med mitt inlägg vill understryka är att vi också måste kunna diskutera hur vi bäst satsar de regionala medlen för att snabbast och effektivast få utveckling. Där tycker jag faktiskt att Gunnar Wetterberg hade en hel del intressanta synpunkter. Inte minst rev han upp en väldig debatt, och det var bra. Jag tror faktiskt att vi behöver debattera dessa frågor litet öppnare och friare än tidigare både här i kammaren och i landet i övrigt.

Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen. Instrumenten för att Sverige skall kunna ta sig ur lågkonjunkturen har regeringen presenterat i kompletteringspropositionen, som kommer att debatteras senare. Jag har försökt läsa de motioner och de förslag som Socialdemokraterna har kommit med. Jag måste säga att jag tror att t.o.m. en del hederliga och ärliga socialdemokrater medger att det inte var mycket nytt i dem. Vad Sverige behöver är givetvis en politik där man långsiktigt ser till att företagen åter får kraft. Vi behöver skapa en generell näringslivspolitik och skattepolitik som gör att företagen kan konkurrera, att småföretag i högre grad etablerar sig och att Sverige återigen, som bl.a. Bertil Persson var inne på, kan skörda de nya idéerna och initiativen bl.a. genom en intensiv forsknings och utbildningspolitisk satsning för att höja kompetensen. Jag tror att det är på det sättet som Sverige kan ta sig ur problemen.
Herr talman! Jag tycker inte att Olle Schmidt skall behöva vara orolig för att bli kallad lokalpatriot. Det är vi nog allihop, och det skall vi också vara. Däremot tycker jag att Olle Schmidt, och för den delen också Charlotte Cedershiöld, är uppe på fel ärende. Ni skall föra den här diskussionen i samband med näringspolitiken, inte regionalpolitiken. Regionalpolitiken vill vi nog behålla för glesbygden och skogslänen, som rent fysiskt har sämre förutsättningar att hävda sig i en marknadsekonomi. Låt det få vara på det sättet. Jag undrar om Charlotte Cedershiöld vågar upprepa sitt anförande i sin födelse och uppväxtbygd Rättvik.
Herr talman! Om jag har begått något parlamentariskt brott genom att framföra dessa uppfattningar i just denna debatt, ber jag om överseende. Jag har lyssnat på debatten hela dagen. Jag vet inte hur många talare som berört just dessa förhållanden. De flesta sade att vi inte skall ställa regionerna mot varandra. Helt plötsligt var man inne på den debatt som initierades av Gunnar Wetterberg. Av det skälet framförde jag mina synpunkter. Sedan sade jag också att de pengar som regionalpolitiken omfattas av är en mycket liten del. Men det som skrivs i betänkandet är någonting mer. Det handlar om en princip för hur man ser på politiken, på de beslut som vi fattar i denna kammare och vilken effekt de har ute i landet. Då har även regionalpolitiken i stort och synsättet betydelse. Det tycker jag är viktigt. Jag har svårt att förstå talet om att man måste hävda sig. Jag har som sagt lyssnat till flera inlägg. John Andersson, mannen från Dorotea, hävdade med bestämdhet att vi i södra Sverige egentligen skulle vara glada över att Norrland finns, annars skulle inte södra Sverige klara sig. Han menade att de norra delarna av Sverige hävdar sig väl, så jag förstod...
Herr talman! Jag är beredd att hjälpa Olle Schmidt att få en aktiv näringspolitik, men jag är inte beredd att arbeta för att Olle Schmidts behov skall tillgodoses när det gäller regionalpolitiken. Det är inget parlamentariskt fel att föra den här debatten nu, men jag tycker att det är sakligt fel. De storstadsregioner som har problem skall arbeta för en aktiv näringspolitik och en riktig ekonomisk politik. Då löses problemen. Vi i glesbygd och skogslän har en annan sorts problem. Vi måste ha en aktiv regionalpolitik för att lösa problemen.
Herr talman! Min uppfattning är att en aktiv regionalpolitik måste, om hela Sverige skall leva, gå ut på att man gör stödinsatser också i storstadsområdena och ser till att även storstadsområdena får sin beskärda del. Skapar man tillväxt och kraft i storstadsområdena genererar det mer också för glesbygd och andra delar av vårt land.
Herr talman! Olle Schmidt säger att vi inte skall ställa regionerna mot varandra. Sedan öser han beröm över Gunnar Wetterbergs debattinlägg. Det handlar just om att ställa regioner mot varandra. Jag tycker dessutom att den här debatten tyder på en viss okunnighet, att man bortser från de faktiska förhållandena. Sverige blir mer och mer beroende av sin skogsindustri. Det kanske inte är så lyckligt att Sverige blir alltmer enbent som nation och alltmer beroende av skogsindustrin. Men det är det faktiska förhållandet. Det är också ett faktiskt förhållande att skogsindustrin hämmas i sin utveckling av de dåliga kommunikationerna i skogslänen. Skall vår skogsindustri kunna fortsätta att konkurrera framöver gäller att den kan utvecklas på högsta tekniska nivå. Det är inget alternativ för skogsindustrin att flytta till storstadsregionerna. Måste den flytta på sig, och kan den inte verka där den finns i dag, kommer den att flyttas utomlands. Därför är det absolut nödvändigt att vi ser till att vi förbättrar kommunikationerna, så att skogsindustrin får fram den råvara som den behöver för exporten och för produktionen och att man får varorna på ett billigt och smidigt sätt ut ur landet. Det är avgörande för att trygga hela Sveriges framtid och klara Sveriges ekonomi även framöver.
Herr talman! Jag tycker att Hans Stenberg skall gå tillbaka och se på de alster som regeringen har skrivit under de senaste åren. Där står precis det som han efterlyser: satsning på skogslänen, satsning på grusvägar i Norrland, etc. Jag bl.a. har kritiserat att de satsningarna har varit för ensidiga. Jag öser inte beröm över Gunnar Wetterberg. Jag konstaterar bara att det var ett bra debattinitiativ. Jag delar en del av hans åsikter. Jag varnar också kammaren -- om man får uttrycka sig så -- för att de sociala problem som håller på att utvecklas i storstadsområdena är väldigt svåra. Jag är övertygad om att de är betydligt svårare att bemästra än likartade sociala problem på andra håll i landet och i glesbygd. Det tror jag har att göra med den sociala kontrollen, men det kan vi debattera i en annan situation. Jag tycker inte heller att Hans Stenberg och andra skall behöva vara så hemskt oroliga. EG har gjort en undersökning av vilka regioner i Sverige som har bästa tillväxtmöjligheter. Olika faktorer vägdes in, bl.a. livskvalitet. Då hamnade faktiskt Jämtland först i hela Sverige, på tolfte plats i hela Europa av närmare 300 olika regioner. Det finns alltså god potential och god kraft också i Norrland. Så ni behöver inte hela tiden vara så väldigt oroade.
Herr talman! Det är bara att konstatera de fakta som råder. Jag tycker att Olle Schmidt skall ta kontakt med våra största skogsföretag. Man avstår i dag från investeringar i ny teknik, därför att vägarna är så dåliga att man inte får fram råvaran. Man tvingas alltså leva med en föråldrad teknik, vilket gör att det blir svårare att konkurrera på utlandsmarknader. Det kan inte vara i landets intresse att vi inte kan rusta upp dem. Jag noterar också att Olle Schmidt tydligen är kritisk mot sin egen regerings satsning på att förbättra skogsvägarna och förbättra förhållandena för skogsindustrin.
Herr talman! Hans Stenberg har alldeles rätt. Jag tyckte att det var en för ensidig satsning. Om vägarna nu är så väldigt dåliga -- det kan Hans Stenberg säkert bedöma mycket bättre än jag -- är det väl ändå inte någonting som har inträffat under de senaste två åren. Det finns inget motstycke till de satsningar som den här regeringen tidigare har gjort och som nu kommer i och med 98 Inte ens någon socialdemokratisk kommunikationsminister har kommit i närheten av dessa satsningar. Därför kunde Hans Stenberg och socialdemokraterna möjligen vara något mer lågmälda i sin kritik. Dessa skogsvägar har säkert varit dåliga under lång tid, och det ansvaret hade faktiskt inte den här regeringen.

Herr talman! Jag vill först instämma i det som Olle Jag fick en fråga av Olle Schmidt. Han undrade vilken uppfattning vi moderater har i de regionalpolitiska frågorna. Det är att något föregripa den partistämma som vi skall ha till hösten, men det är alldeles uppenbart att de moderater som representerar de tillväxtregioner som lider svårt under det nuvarande läns och landstingseländet vill ha friregioner. Företrädare för andra delar av landet är mer skeptiska. Men vi i vårt parti är inte så låsta vid formalia som Jag tycker att den diskussion som skall föras och det som är väsentligt när det gäller en framtida regional struktur gäller uppgifterna. Dit hör nog inte sjukvården, men väl den övergripande fysiska planeringen, vissa delar av trafikpolitiken samt vissa kultur och miljöfrågor. För detta behövs sannolikt inte någon omvandling av de gamla landstingen till någon form av länsparlament. Jag tror inte heller att det behövs en beskattningsrätt för detta, utan man kan lösa det hela på en naturlig väg genom kommunalförbund. I den här frågan är det viktigt att först analysera funktionerna innan man börjar gå in i detalj med formalia, såsom Folkpartiet har gjort.
Herr talman! Tack för det svaret, även om jag inte blev så mycket klokare. Jag förstod inte riktigt det där med formalia och hur vi i Folkpartiet skulle ha tagit oss an det. Men det kan kanske Bertil Persson förklara. Det som oroade mig när jag läste Moderaternas förslag till partiprogram -- för övrigt är det mycket som oroar mig i det programmet -- var att det så tydligt sägs att Sverige inte behöver någon regional beslutsnivå. Till min häpnad såg jag sedan att Bertil Persson själv har varit med och skrivit under detta program. Det förvånar mig med tanke på att Bertil Persson och jag ju har drivit frågorna om ett enat, samlat Skåne och understrukit behovet av en regional nivå, vilket Bertil Persson var inne på för några minuter sedan i sitt anförande.
Herr talman! Jag tycker att Olle Schmidt skall läsa denna handling. Den förklarar nämligen precis vad jag sade, dvs. att vi inte behöver låsa fast oss vid att göra om de gamla landstingen till länsparlament. Det behövs två beslutsnivåer och två beskattningsnivåer, staten och kommunerna. I förslaget till program anges att man ser mycket positivt på utvecklingen av kommunalförbund, gärna i internationell samverkan -- precis som tanken är nere i Skåne. Jag vet att Folkpartiet vill ha länsparlament och att det skall sitta 132 människor i varje parlament. Vad jag däremot inte förstår är vad Folkpartiet vill använda länsparlamenten till.
Herr talman! Vi från Folkpartiet föreslår ju inte några länsparlament. Det tror jag att Bertil Persson får diskutera med sittande talmannen. Han kan nog mera om länsparlament än jag. Vad vi föreslår är däremot regionparlament, vilket är ungefär detsamma som Bertil Persson var inne på. Det handlar då om 8--10 regioner. Framför allt trodde jag att vi var överens om att den regionala nivån behövdes i varje fall i Skåne. Jag hänger inte med på att vi inte behöver någon regional nivå. Bertil Persson sade att det inte behövs någon sådan i Sverige förutom just i Skåne. Jag trodde möjligen att det kunde behövas regionala nivåer också på andra håll. Men nog är vi väl överens om, Bertil Persson, att det behövs ett regionparlament, ett Skåneparlament i Skåne? Är det inte så?
Herr talman! Vi behöver en form av samverkan i Skåne, en samverkan som kan ske även med Sjælland, om vi skall få ut full effekt av den region där nere som har förutsättningar att vara Europas sjätte K-region. Med det förslag som vi har kan man skapa kommunalförbund även tvärs över nationsgränserna. Därmed finns det alla möjligheter i världen att åstadkomma en bra samverkan när det gäller just frågorna om fysisk planering, trafikplanering samt om miljö och kultur. Från min sida sett är den saken därmed löst på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer ändå inte att kunna skapa ett regionalparlament, eller vad Olle Schmidt nu vill ha, över Sundet, men det är möjligt att skapa ett kommunalförbund, och det är det som är det väsentliga.
Herr talman! Det är väldigt bra att vi förbättrar samverkan, vilket vi har försökt att göra i Skåne under decennier. Men det har inte blivit bättre för det, möjligtvis kan det bli bättre i slutskedet. Det är ju därför som det är så viktigt med ett samlande organ, som dessutom -- enligt min uppfattning -- skall vara demokratiskt och direktvalt. Jag har aldrig varit förtjust i kommunalförbund, som både jag själv och Bertil Persson har suttit i. De har aldrig fungerat. Det kan möjligen bero på att de är ganska odemokratiska. Jag kan aldrig tänka mig att lagstiftningen medger några kommunalförbund över Öresund, med eller utan bro. Jag tycker nog att det är bättre att skapa ett direktvalt Skåneparlament, som vi en gång i världen faktiskt var överens om, Bertil Persson.

Herr talman! Svensk handikappolitik har internationellt ett högt anseende. Grundstenarna i den politiken är följande. För det första: Det miljörelaterade handikappbegreppet innebär att ett handikapp inte är en egenskap utan ett förhållande mellan skadan eller sjukdomen och omgivningen. Förändringar i omgivningen kan minska eller kanske t.o.m. ibland eliminera handikappet. För det andra: Handikappolitik är inte enbart socialpolitik utan berör alla samhällsområden. Bostadspolitiken skall utformas så, att alla kan få tillgängliga bostäder. Trafikpolitiken skall göra det möjligt för alla att färdas när de önskar. Kulturpolitiken skall se till att teater, film, radio och TV är tillgängligt för alla osv. För det tredje: Den generella välfärdspolitiken som innebär att välfärden omfattar alla är grunden också för selektiva åtgärder. Vi skall ha en barnomsorg där alla barn kan delta, och vi skall ha en skola där alla kan få undervisning osv. Ju bättre den generella politiken fungerar, desto färre selektiva insatser behövs. Vi skall dock vara klara över att sådana ändå alltid kommer att behövas. Denna politik, med dessa grundstenar, har fungerat bra, särskilt i ett internationellt perspektiv. I ett nationellt perspektiv är emellertid inte bilden lika ljus. Om vi jämför levnadsvillkoren för människor med funktionshinder med levnadsvillkoren för människor utan funktionshinder och koncentrerar oss framför allt på dem som har de svåraste funktionshindren, finner vi att skillnaderna fortfarande är mycket stora. Människor med funktionshinder har en sämre ekonomisk situation, är i betydligt större utsträckning utanför arbetsmarknaden, har inte alls samma tillgång till fritids och kulturaktiviteter. Listan på skillnader i levnadsvillkor kan göras mycket längre. Men slutsatsen är att dessa kvarstående skillnader och orättvisor gör att ytterligare insatser behövs. Det är i detta perspektiv det föreliggande förslaget om en ny lag, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, och förslagen om förstärkningar av habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsverksamhet, tolkverksamhet och förbättringarna i socialförsäkringssystemet för familjer med funktionshindrade barn skall ses. Förslaget kommer att förbättra situationen avsevärt framför allt för människor med svåra funktionshinder. Fru talman! Det var den förra socialdemokratiska regeringen och den biträdande socialministern Bengt Lindqvist som tillsatte handikapputredningen. Utredningen lade fram sitt huvudbetänkande i juni 1991, före valet. Det fanns då en vänstermajoritet i utredningen. Dock skall påpekas att utredningen i allt väsentligt var enig. Nu lägger en borgerlig regering, efter att i den s.k. krisuppgörelsen ha kommit överens med oss socialdemokrater, ett förslag som innehåller de allra flesta delarna i utredningsförslaget. Det är således enligt min mening en mycket angelägen reform. Men jag måste ändå peka på två saker i det inledande avsnittet ''Allmänna utgångspunkter och överväganden'' som enligt min mening beskriver utvecklingen av handikappolitiken på ett felaktigt sätt. Det står att handikappolitiken varit mer honnörsord än praktiska handlingar. Och förvisso är det så att mer kunde ha gjorts och att långt ifrån alla ambitioner i det nationella handlingsprogrammet från början av 1980-talet har uppfyllts, men jag menar att föregångaren till LSS, dvs. omsorgslagen, bilstödsreformen, integreringen av funktionshindrade barn och ungdomar inom barnomsorg och skola och utbyggnaden av t.ex. färdtjänsten faktiskt inte bara är honnörsord utan också praktiska handlingar. Kanske just socialministern, som ofta säger positiva saker om den svenska välfärden i en verklighet som inte alltid ter sig lika ljus ute i kommuner och landsting, borde vara extra försiktig med att påstå att andra tidigare sysslat mer med honnörsord än praktiska handlingar. Sådana konstateranden kan slå tillbaka. Då talar jag inte isolerat om denna handikappreform, som givetvis är en praktisk handling, utan om handikappolitiken i ett helhetsperspektiv, inneslutet den generella välfärdspolitiken. Sanningen är att detta är en viktig reform, men den är inte den första på handikappområdet och förhoppningsvis inte den sista heller. T.ex. återstår en hel del att genomföra både av förslag som handikapputredningen lade fram i huvudbetänkandet, såsom sysselsättningsgarantin, och förslag som utredningen hade med i sitt slutbetänkande. Skrivningen om att det nu är nödvändigt att vrida över uppmärksamheten från organisationernas inflytande till den enskilde är för mig också något svår att förstå. Jag ser nämligen inte någon motsättning mellan en stark handikapprörelse med ett stort inflytande och att stärka enskilda funktionshindrades inflytande. Fru talman! Låt mig nu gå över till våra socialdemokratiska reservationer och ett par andra frågor som är väsentliga från våra utgångspunkter. Vår första reservation tar upp tre saker. För det första vill vi att erfarenheterna från STIL, GIL, assistansprojektet som DHR har bedrivit och andra projekt som bygger på samverkan och inflytande från de funktionshindrade skall spridas. Anledningen är att det för närvarande i vårt land pågår en utveckling med helt andra förtecken. Denna utveckling går ut på att privata entreprenörer skall erbjuda sina tjänster till oss kunder som på vilken marknad som helst. Projekten som vi värnar om har helt andra utgångspunkter. De utgår från individen som medborgare, inte som kund, en medborgare som tillsammans med andra kan och vill ta ansvar för sitt eget liv. Den andra delen av reservationen handlar om att LSS är en viktig lag men att långt ifrån alla funktionshindrade kommer att omfattas av lagen. Därför är det viktigt att andra lagar -- socialtjänstlagen, hälso och sjukvårdslagen, planoch bygglagen m.fl. -- fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det finns med andra ord en risk, när man inför en s.k. pluslag, att människor med stora behov men som inte omfattas av lagen får en försämrad situation. Denna risk måste man vara uppmärksam på. Den tredje delen handlar om en av grunderna för handikappolitiken, nämligen den generella välfärdspolitiken. Den ifrågasätts i dag, ofta med argument som att om vi får ett mera selektivt system skulle de sämst ställda gynnas. Sådana påståenden är inget annat än lögn och förbannad dikt. Orkar man bara lyfta blicken och skåda ut över världen, finner man många exempel på att det förhåller sig precis tvärtom. Klyftorna ökar i selektiva system, och de mest utsatta är de stora förlorarna. Vi tar precis som i höstas upp den besvärliga ekonomiska situationen för funktionshindrade och den negativa utveckling i form av ökade taxor och avgifter som pågår och menar att regeringen måste skaffa sig en samlad bild över läget och återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder. Den kanske viktigaste delen i förslaget till ny lag rör rätten till personlig assistent. Den enskilde kommer genom reformen inte bara att få denna rätt utan också ett stort inflytande över hur insatserna utformas. De funktionshindrade själva har påpekat att det är viktigt att den ersättning som utgår för insatserna via socialförsäkringssystemet görs flexibel för att ta hänsyn till de olika behov som kan finnas. Vi i utskottet har tagit fasta på dessa synpunkter. Av statsfinansiella skäl införs en åldersgräns för rätten till personlig assistent. Vi i utskottet är överens om att detta är olyckligt. Det torde bli svårt att förstå för enskilda funktionshindrade, som haft en rätt till personlig assistent under många år, att den upphör vid 65 års ålder, trots att behoven kvarstår eller kanske t.o.m. har ökat. En annan sak som varit föremål för diskussion i utskottet är om inte alla rättigheterna borde vara samlade hos en huvudman, nämligen kommunen. I förslaget ligger rätten till rådgivning och stöd hos landstingen. Resten av rättigheterna har kommunerna ansvaret för. Vi har trots detta fastnat för att följa utredningens och regeringens förslag av två skäl. För det första är rådgivningen och stödet ofta förknippade med den habilitering och rehabilitering som landstinget har ansvaret för och för det andra kan rätten föras över till kommunen om landstinget och kommunen är överens därom. Den viktigaste delen i utredningsförslaget, som inte finns med i propositionen, är rätten till sysselsättning och daglig verksamhet för alla inom personkretsen. Anledningen är det statsfinansiella läget. Egentligen är det olyckligt. För när vi alla med rätta tycker att det socialt och ekonomiskt är ett enormt slöseri när vi som i dag har över 7 % arbetslösa av den totala arbetskraften, skall vi veta att siffrorna är helt annorlunda för människor med funktionshinder och att bakom varje siffra döljer sig enskilda individer. 1989, då vi hade en helt annan sysselsättningssituation än i dag, var ungefär 70 % av de allra svårast funktionshindrade utanför arbetsmarknaden. Situationen är med all säkerhet inte bättre i dag. Snarare tvärtom. Vi socialdemokrater tycker att det inom de ekonomiska ramar som finns borde vara möjligt att i någon eller några kommuner pröva den sysselsättningsgaranti som handikapputredningen föreslog. Erfarenheterna från en sådan försöksverksamhet skulle sedan kunna användas när det statsfinansiella läget blivit bättre och en garanti för hela personkretsen kan införas. propositionen föreslås ingen tidpunkt för avvecklingen, under hänvisning till att vård oberoende av samtycke av utvecklingsstörda finns kvar ytterligare en tid. Vi socialdemokrater accepterar detta men menar att när förslag om att vård oberoende av samtycke skall upphöra skall regeringen samtidigt lägga fram förslag om tidpunkt för vårdhemmens avveckling. Till min förvåning och med djupt beklagande konstaterar jag att den borgerliga riksdagsmajoriteten -- eller kanske jag än så länge skall säga utskottsmajoriteten -- tvärt emot statsrådet inte vill avveckla vårdhemmen. Man har i utskottet hänvisat till att ålderdomshemmen lagts ner under 80-talet och till att avvecklingen av mentalsjukhusen gick för fort. Argumentet med mentalsjukhusen håller inte, därför att det borgerliga förslaget inte gäller takten i utvecklingen. Man vill behålla vissa vårdhem för utvecklingsstörda. Det finns skäl att fråga sig om t.ex. Sten Svensson, vice ordförande i utskottet och tidigare ordförande i psykiatriutredningen, har samma åsikt när det gäller boende för personer med psykisk störning, dvs. att de inte skall få rätt till ett eget boende eller ett gruppboende. Inte heller beträffande ålderdomshemmen håller argumentet. På ålderdomshem bor personer som under hela sitt övriga liv bott i ett helt annat boende. Att jämföra deras situation med situationen för utvecklingsstörda som under hela sitt liv inte ges den självklara rätten till ett eget boende håller inte. Dessutom är boende på ålderdomshem i dag ett eget särskilt boende, där den enskilde har eget kontrakt. Nej, det borgerliga förslaget är ett utslag av förmynderi, där den självklara rätten till ett eget boende eller ett gruppboende inte skall ges till en viss grupp av utvecklingsstörda. Det man gör är egentligen att urholka lagen, LSS, för en del av personkretsen. Man ger för vissa utvecklingsstörda inte en rätt till bostad med särskilt stöd. Men inte nog med det, man upphäver i praktiken det beslut om avveckling av vårdhemmen som följer av omsorgslagen och upphäver den rätt till gruppbostad som i dag finns för personkretsen. Den borgerliga majoritetens förslag är anmärkningsvärt och, som jag sagt, ett utslag av förmynderi. Handikapputredningen skriver i sitt huvudbetänkande: ''Ingen annan enskild faktor har så stor betydelse för känslan att ha en egen identitet som en egen bostad. Det är i bostaden man tillgodoser de mest elementära behoven. Bostaden är också den plattform från vilken man utgår när man skapar relationer med andra och deltar i samhällslivet. För den som har ett funktionshinder, och som på grund av detta tvingas tillbringa en stor del av sin dag i hemmet, är bostaden ännu mer betydelsefull än för icke funktionshindrade personer.'' Jag delar den uppfattningen. Jag satt själv i Handikapputredningen. Handikapputredningen instämde i detta och tog konsekvenserna av sitt ställningstagande genom att föreslå en tidpunkt för vårdhemmens avveckling. Tyvärr gör inte de borgerliga ledamöterna i socialutskottet detsamma. Vår sista reservation handlar om handikapputredningens förslag om att färdtjänsten skall ha samma tillgänglighet och samma taxa som övrig kollektivtrafik. Statsrådet har valt att inte lägga ett sådant förslag, eftersom ett samlat grepp skall tas om trafikfrågorna när handikapputredningens slutbetänkande är remissbehandlat. Vi tycker detta är olyckligt. Det hade varit möjligt att redan nu ta beslut om just denna del, som är remissbehandlad. Det vore angeläget att så hade skett med tanke på det som händer i ganska många kommuner, nämligen att färdtjänsttaxorna höjs och att antalet resor inskränks. Fru talman! Slutligen vill jag säga att detta är en mycket angelägen reform. Det är positivt att vi i stor politisk enighet fattar beslut om denna fördelningspolitiskt viktiga reform. Jag beklagar emellertid djupt att rätten till en bostad med särskilt stöd inte kommer att omfatta hela personkretsen. Men jag vill än en gång påpeka att detta varken är den första viktiga handikappreformen eller en slutpunkt för förbättringar för människor med funktionshinder, men däremot givetvis ett viktigt steg på vägen. Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande lagt förslag om generella insatser som hör ihop med de individinriktade insatser som vi nu genomför. Det är viktigt att också dessa förslag genomförs. Vi måste dessutom försvara det vi uppnått. Med det menar jag den välfärdspolitik som vi byggt upp i Sverige. Denna reform bygger nämligen på den grund som den generella välfärdspolitiken utgör. Den måste vi bibehålla och utveckla. Med det anförda vill jag yrka bifall till de fyra socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Jag har liksom som Jan Andersson haft förmånen att få delta i Handikapputredningen under de år som den har varit verksam. Jag har egentligen ingen anledning att anföra någonting annat än det som Jan Andersson har gjort från denna talarstol. Det är lätt att instämma i nästan allt vad han har sagt. I stort sett alla ledamöter har varit eniga i utredningen. Det är en stor förmån att ha fått vara med i denna utredning och följa dess förslag fram till kammaren. Det allra mesta som vi har föreslagit har blivit propositionsförslag och har sedan också passerat genom socialutskottet. Vi kan därmed också förvänta att det blir kammarens beslut i dag. Det har också varit en förmån att få samarbeta i Handikapputredningen med handikapprörelsen och dess representanter där. Det är viktigt att säga det när det har blivit modernt att kritisera och skälla på kravmaskiner. Utan det oerhörda engagemang känslomässigt och kunskapsmässigt som representanterna för handikapprörelsen har visat i utredningen hade vi troligen inte hamnat där vi har hamnat i dag. Resultaten hade inte blivit så bra som de blivit. Vi konstaterade att, trots samtliga politiska partiers markering under Internationella handikappåret att handikappade medborgare inte skulle sättas åt sidan i svåra ekonomiska tider, har detta ändå skett. Välfärdsgapet mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade medborgare har ökat under denna period. Ingen regering har egentligen rätt att slå sig för bröstet och säga att den har varit bra på handikappfrågor. Detta måste ses i sitt sammanhang, och jag instämmer i Jan Anderssons bedömning att svensk handikappolitik vid en internationell jämförelse står sig bra, men ändå har ingen regering rätt att slå sig för bröstet och säga att den har varit mycket duktig. Vi gjorde en kartläggning som visade stora skillnader i välfärd mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. Denna kartläggning är nu några år gammal. Det har i pressen redovisats interna kartläggningar som regeringen har gjort om välfärdsutvecklingen i Sverige sedan regimskiftet och som visar på ökade välfärdsskillnader i det svenska samhället. Med den bakgrund som vi har kan vi med till visshet gränsande sannolikhet säga att gapet mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade har ökat ytterligare under denna regeringsperiod. Betänkandet från utskottet bygger ju på Handikapputredningens huvudbetänkande, som omfattar individuella åtgärder. Vårt slutbetänkande handlar om mera generella åtgärder, ändringar av den yttre miljön och av den inre miljön i bostäder, anpassning av kollektivtrafik, tillgänglighet i vid bemärkelse osv. Det hade varit ännu bättre om båda de här typerna av åtgärder hade kunnat presenteras samtidigt. Av praktiska skäl är det dock inte möjligt. Det hade inte varit lämpligt att vänta med detta förslag ytterligare ett år för att få en samtidighet.

Jag tycker att det skulle vara viktigt med en markering från Bengt Westerbergs sida att Margareta Perssons farhågor är obefogade och att regeringen snabbt, gärna med angivande av en tidsplan, redovisar när de generella åtgärderna kommer att beslutas och genomföras. Vänsterpartiet är positivt inställt till samtliga förslag i betänkandet. Vi skulle dock gärna ha velat göra en del tillägg när det gäller hjälpmedlen. Jag anmälde en avvikande uppfattning i utredningen. Utredningen och propositionen slutade i ett förslag med skyldighet för landstingen att tillhandahålla hjälpmedel. Det är bra om det fungerar. Det hade varit ännu bättre om det hade blivit en laglig rättighet för handikappade att få tillgång till hjälpmedel. Man skall inte från en underlägsen position behöva vända sig till landstingen för att de sedan skall uppfylla sin skyldighet. I stället skall man ha en rätt som medborgare att få hjälpmedel för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vidare har vi frågan om ersättning för personlig assistans. Det är oerhört värdefullt att det betonas att det är den enskilde som själv skall välja vilken form av assistans han skall ha, vem som skall utföra den osv. Jag instämmer i Jan Anderssons betoning av kooperativa modeller. Det fanns sådan verksamhet redan när vi satte igång vårt arbete, t.ex. STIL-projektet. Under arbetets gång har nya sådana projekt kommit till. De är oerhört värdefulla, och de borde prövas ytterligare. Vi skulle vilja komplettera med en mjukare formulering angående assistansersättningen. Vi vill ha flexiblare regler bl.a. när det gäller åldersgränsen vid 65 år. Det har också Jan Andersson tagit upp. Tyvärr kommer det fortfarande att finnas en skillnad mellan dem som omfattas av omsorgslagen och den nya gruppen som omfattas av LSS. Det gäller rätten till sysselsättning.

Verkligheten ute i kommunerna visar att en sådan lagfäst rätt är oerhört viktig. Jag instämmer i vad Jan Andersson har sagt om att det behövs en tidpunkt när de gamla institutionerna, sjukhusen och vårdhemmen skall vara avvecklade. Vi har sagt att när LSS skall träda i kraft bör de gamla sjukhusen och vårdhemmen stängas. Jag har en avslutande reflexion. Det förslag som föreligger och som vi strax skall fatta beslut om är tyvärr behövligt. Det är en reaktion på ökade skillnader i samhället och svårigheter för svaga grupper att hävda sina intressen. Framför allt är det ett resultat av de avigsidor som finns av en välbehövlig avreglering och decentralisering av kommunal verksamhet. Detta är bra för de allra flesta medborgare. Men för de svagaste och dem som är beroende av intresseorganisationer för att få sina rättigheter tillvaratagna innebär detta svårigheter. Det blir större belastning på organisationerna. Verkligheten blir mer svåröverskådlig och svårhanterbar. Därför behövs denna väg över en rättighetslagstiftning. Jag vill avsluta med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och till ett samlat yrkande som är utdelat i bänkarna och som innebär bifall till Vänsterpartiets motioner under mom. 4, 7, 8, 9, 11, 17 och 28. Det huvudsakliga innehållet har jag tagit upp i mitt anförande. yrkande 7 som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa en regel som ger rätt till bistånd vid flyttning till annan kommun. som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad flexibilitet vid bestämmande av perioder för assistansersättning.

Fru talman! Det råder stor enighet om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är viktigt att man inte väntar och att lagen får träda i kraft så fort som möjligt. Ett samhälles civilsationsgrad kan bedömas utifrån hur man tar hand om och behandlar sina svaga. Speciellt belysande är hur detta sker i tider av samhällig stress som t.ex. i en ekonomisk krisperiod. Det är därför ett för det svenska samhället glädjande dokument som debatteras. Förvisso finns alltid önskemål om ytterligare satsningar. Förvisso finns svagheter i förslaget, dvs. förslaget är inte så långtgående eftersom ekonomin tillfälligt sätter vissa spärrar. Men i stort är alla remissinstanser, alla berörda grupper, ense om att detta är ett mycket bra förslag. Desto mer gäller detta då förslaget har utformats i en ekonomisk verklighet som blivit allt mörkare och där varje ny utgift kan avvisas. Trots detta satsas här 1 600 miljoner kronor! I en tid av veklagan och benägenhet att klä sig i säck och aska samt att tala om solidariteten med de svaga, är denna satsning ett tecken på att det svenska samhället genomsyras av en djup och motståndskraftig humanism. Låt oss vara stolta över detta, och låt oss gå till verket med att åtgärda bristerna. Levnadsvillkoren för funktionshindrade kan ofta vara svåra med störningar i det dagliga livets arbete, vid fritid och vila. Till det kommer en ofta pressad ekonomi samt frustrationen av att inte själv kunna påverka utformningen av stöd och service -- ja, att inte ens få välja vem man vill ha hjälp av! Fru talman! Med denna lag skall vi kunna främja jämlikhet i levnadsvillkor och främja delaktighet i samhällslivet så att den enskilde funktionshindrade kan leva så nära ett vanligt liv som möjligt. I botten ligger respekten för den enskildes självbestämmande och integritet och viljan att ge honom inflytande över sin egen livssituation. Genom anpassning till de individuella behoven skall goda levnadsförhållanden utformas så att de är lättillgängliga. Respekten för den enskildes vilja skall vara genomgående. Den enskilde skall få hjälp endast om den enskilde begär det. Fru talman! Det har sagts här att Sverige länge har varit ett föregångsland vad gäller att anpassa miljö och samhälle till individen. Men visst finns här stora brister vad gäller de handikappades delaktighet i vår välståndsutveckling. Den utredning som tillsattes av den förgående regeringen år 1988 visar på samsynen inom detta problemkomplex. Samsynen i denna fråga är en styrka. De svaga skall aldrig få utnyttjas som slagträn i en politisk debatt. De åtgärder som föreslås får effekter över i stort sett hela samhället. Ett omfattande arbete med att kartlägga de funktionshindrades behov har genomförts. Det finns alltså en mycket fast grund att stå på. Den svenska ekonomin har försämrats påtagligt sedan utredningen tillsattes. Det här är en av landets svåraste perioder. Därför visar denna stora enighet att det ändå går att gemensamt göra stora genomgripande insatser. Redan tidigare har en del insatser genomförts under den borgliga regeringen. Vårdbidraget har höjts, bidragen till handikapporganisationerna har bättrats, rikstolktjänsten har fått ökade resurser, och det finns flera andra exempel. Nu fortsätter vi med individinriktade åtgärder som är byggda på grundstenarna valfrihet och integritet, delaktighet och jämlikhet. Man skall inte längre som medborgare i det svenska samhället känna sig utlämnad åt myndighetsbeslut. Att stärka den enskildes rätt är alltid väsentligt. Behovet av detta framstår klart när man vet att 80 % av människor med handikapp inte anser sig kunna påverka socialtjänstens service vad beträffar ledsagarverksamhet och att endast 8 % kan bestämma vilka personer som skall ge stöd och service inom hemtjänsten. Fru talman! Med denna lag garanteras personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan underlätta den dagliga livsföringen, även om det inte kan normalisera den. Stödet blir en rättighet för den enskilde. I anledning av propositionen har tolv motioner väckts. Utskottet har behandlat dem. Dessutom finns det sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Samtliga dessa, utom ett yrkande, avstyrks då yrkandena enligt majoriteten endera väl tillmötesgås i propositionen eller inte kunnat omfattas av utskottets uppfattning. Socialdemokraterna har avgett fyra reservationer som har redovisats här. Jag tycker att de endast upprepar vad som står i propositionen och vad regeringen redan har sagt. Det finns inte något direkt nytt substansiellt innehåll i reservationerna. Redan i propositionen poängteras, och utskottet gör det också, att fristånde organisationer, vilka nämndes här förut, och kooperativ betyder mycket för utvecklingen av metoder både nu och framgent. Men jag kan inte som Jan Andersson se något fel i att kanske också privata intressen går in. De kompletterar ju varandra. Utskottsmajoriteten kan inte se att det särskilt behöver poängteras. Det är alldeles uppenbart att vi stöder de åtgärder och den metodutvecklingen som t.ex. STIL bedriver. Propositionen betonar också betydelsen av socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen. I det ligger självfallet att hela den legala biten står under observans. Regeringen säger också att man återkommer i de legala frågorna. Som vi ser det finns det inget skäl att reservera sig här. Jag tycker att reservationerna slår in öppna dörrar. Sedan vill Socialdemokraterna som alltid bryta en lans för välfärden, och möjligen ifrågasätta dess existens, och framför allt ifrågasätta den borgerliga majoritetens och regeringens inställning i denna fråga. Här vill jag bara hänvisa till statsrådet Könbergs redogörelse för regeringens välfärdspolitik i debatten här i kammaren så sent som den 15 april. Då klargjordes än en gång regeringens mål att trots den tunga ekonomiska situationen förbättra välfärden, speciellt för de sämst ställda. Jag tycker inte att detta behöver upprepas ytterligare. Socialdemokraterna återkommer och försöker misstänkliggöra regeringens och den borgerliga majoritetens politik i välfärdsfrågan, trots att de har fått klara svar. Det tillför inte något till debatten. Utskottet anser att både propositionen och betänkandet tydligt klargör synen på välfärden. Det behövs inte någon ny kartläggning av de handikappades situation. Nu behövs att lagen träder i kraft. Sedan får vi se vad det leder till för behov av kartläggning. Utskottet delar inte heller Socialdemokraternas uppfattning att nuvarande resurser med säkerhet räcker för att genomföra en försöksverksamhet med daglig sysselsättning för de nya grupper som lagen omfattar. Det är möjligt att man kan finna former för det. Då har inte utskottsmajoriteten något emot en sådan försöksverksamhet, vilket också poängteras. Det är också självklart att detta noga följs och att en omprövning görs när ekonomin så tillåter. Fru talman! Socialdemokraterna kan inte heller avhålla sig från att reservera sig när det gäller färdtjänsten, trots att det så tydligt står att regeringen skall återkomma i den frågan när man kan ta ett totalgrepp efter en hel remissbehandling av Handikapputredningens slutbetänkande. Då har man så att säga mer på fötterna. Det normala är väl att man inhämtar så mycket kunskapsunderlag som man behöver för att bedömningen skall bli fullgod. De får faktiskt respektera att vi har den inställningen. I övrigt har det belysts saker där man inte riktigt har orkat ända fram. Det gäller t.ex. åldersgränsen vid 65 år där utskottet mycket noga påpekar att detta inte är lyckligt, men att vi i dagens läge inte riktigt klarar av det. Vi betonar att detta måste följas mycket noga. Det måste ske med stor smidighet och med förståelse för den enskildes situation. Regeringen har också sagt att man skall överlägga med Kommunförbundet. Det kommer alltså att hållas under mycket noggrann observation. När det gäller hjälpmedel vill Vänstern ha en rättighetslagstiftning. Det låter ju bra, men det är utan tvekan så att det leder till svårigheter att avgöra exakt vilken rättighet man har. Att det finns en skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel är alldeles klart. Med en rättighetslag blir det svåra gränsdragningsproblem om människor överklagar om de inte får exakt den rätta formen av hjälpmedel. Fru talman! Vad gäller yrkande 2 i motion So27 av årsgränsen inom den allmänna försäkringen anser utskottet, efter att ha inhämtat yttrande från socialförsäkringsutskottet, att yrkandet skall tillstyrkas. Utskottsmajoriteten anser också att regeringen bör ges till känna, att enligt utskottsmajoriteten kan små välfungerande vårdhem utgöra en god vårdmiljö och vara anpassade efter den enskildes behov. Det gäller inte de stora institutionsliknande anläggningarna. Det gäller små välfungerande vårdhem. Vi har en tilltro till huvudmannens och den enskildes förmåga att avgöra om detta vårdmässigt fungerar bra. Vi skall inte ställa oss utan alternativ och diktera för alla och envar att exakt så här skall en bra vårdmiljö se ut och exakt så här skall man bo om det skall vara en bra miljö. Vi har varit utsatta för detta tidigare när vi talade om hur äldre skulle bo för att det skulle vara värdigt. Vi vet att det inte riktigt stämmer. Bakom detta ligger erfarenheter från den omdiskuterade ålderdomshemsnedläggningen. Där har många efter hand fått tänka om. Pendeln i vårt land har en sällsynt förmåga att slå från det ena extremläget till det andra utan att finna ro någonstans i en balanserad mittpunkt. Utskottsmajoriteten vill med detta tillkännagivande påtala vikten av moderation, tilltro till de huvudmän vi har, flexibilitet och verklighetsanpassning. Det måste också finnas alternativ för att undvika ett alltför stelbent tillämpande av regler. Vi vill poängtera att detta noga följs upp så att vi inte ställer oss utan alternativ, något vi sedan får beklaga. När det gäller boendet understryker ett enigt utskott att även gruppboendet bör utformas flexibelt och anpassas efter de behov som faktiskt är för handen. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och motioner utöver motion

Fru talman! När det gäller det som Leif Carlson sade om de kooperativa projekten är jag inte alls emot några privata initiativ här. Det viktiga är att den enskilde får bestämma hur han vill ha sin personliga assistans. I mitt inledningsanförande sade jag att vi nu har en utveckling med helt andra förtecken vilka inte utgår från den enskildes behov utan från något kundperspektiv där producenterna bestämmer villkoren. Det var utifrån det som jag tyckte att vår markering var viktig. När det gäller välfärdspolitiken är jag inte alls så övertygad som Leif Carlson. Jag är inte alls övertygad om den skrivning som finns i betänkandet. Där står: ''Vidare framhålls att den strukturella obalansen i Sveriges ekonomi medför att utvecklingen av välfärdspolitiken måste ske under delvis förändrade villkor''. Detta kan kopplas till att det inom regeringen förekommer en diskussion om grunderna för välfärdspolitiken. Där delar jag socialministerns syn i den offentliga debatten, men däremot inte statsministerns. Det finns skäl för vår oro, och det finns skäl för oss att poängtera att grunderna för den här reformen är den generella välfärdspolitiken. Sedan vill jag gå över till vårdhemmen. När det gäller den här gruppen -- en av de mest utsatta -- pratar inte Leif Carlson om boende och eget boende, utan han pratar om vårdmiljö. Det är ett perspektiv från ovan, ett överförmynderi, där en grupp i samhället inte skall ges de självklara rättigheter som alla andra har när det gäller eget boende. Vi kan ha olika uppfattningar om det var rätt eller fel det som hände med ålderdomshemmen, Leif Carlson. Men de personer som bor på ålderdomshemmen har inte bott där under hela sitt liv. Under större delen av sitt liv har de bott i eget boende. Det har rått en mycket stor enighet om denna reform. Det har tidigare poänterats, och det framhåller också Leif Carlson. Men den föll delvis i utskottet. Denna fråga är både praktiskt och principiellt viktig. Det skall bli intressant att höra vad socialministern säger. Det socialdemokratiska förslaget ligger oändligt mycket närmare propositionen. Det är anmärkningsvärt att man när det gäller en av rättigheterna förvägrar en del av personkretsen denna. Det är faktiskt vad det är fråga om, Leif
Fru talman! Jag tror inte att det finns mycket att säga om kooperativen. Att dessa synpunkter kommer fram bejakar vi på alla sätt. Men jag kan inte se att det enbart för att en del privata intressenter deltar plötsligt blir ett kundperspektiv. Det är inget fel med att vara kund, såvitt jag kan förstå. Kännetecknande för en kundmodell är att det inte är producenten som bestämmer, utan kunden och producenten deltar i en dialog för att komma fram till något som är bra. Det är det som ingår i en marknad. Det finns alltså inte under några förhållanden något fel på kundperspektivet som sådant. Vi har olika uppfattning om välfärdspolitiken. Jag håller med Jan Andersson om att välfärdspolitiken och grunderna för denna självfallet skall diskuteras. Det vore underligt i ett föränderligt samhälle om det inte pågick en livaktig debatt om hur välfärdspolitiken skall vara utformad. Jag tror inte att vi nu eller någonsin kommer att kunna ha några fixa och säkra lösningar för all framtid. Här behövs alltid en debatt. Vi har en tilltro till att regeringens välfärdspolitik skall slå väl ut även för de sämst ställda. Vad sedan gäller boendet, Jan Andersson, är det snarare ett överhetsperspektiv att tro sig exakt veta och kunna tala om hur människor skall bo, hur boendet skall vara utformat för att det skall vara bra och att säga att det inte finns alternativ. Vi har en större tilltro till den enskilde och till de huvudmän som har ansvaret. Vi tror att de själva kan avgöra om det är ett bra förhållande, ett bra boende som fungerar för just dessa personer, eller inte. De kan också se om det är ett boende som passar bra till den vård som dessa personer ofta behöver. Detta är komplicerade förhållanden. Jag tror inte att det är så lätt som att centralt i riksdagen generellt bestämma att det är den här formen som är bra, punkt slut. Vi borde ha bränt oss en gång och sett att det finns alternativ. Det finns skäl till att med en viss ödmjukhet närma sig det mycket komplicerade förhållande som ett boende utgör.
Fru talman! Leif Carlson kan inte vara helt omedveten om den diskussion som förs om välfärdspolitiken och där frågan om man skall vara medborgare eller kund finns med. Jag menar att de som för fram kundalternativet har ett överhetsperspektiv där det egentligen är producenterna som styr utvecklingen. Det perspektiv som jag vill föra fram, och som Handikapputredningen mycket tydligt har fört fram, inte minst när det gäller rätten till personlig assistans, är medborgarperspektivet -- rätten som medborgare att få utforma insatserna efter sina behov. Jag önskar att Leif Carlson hade läst Handikapputredningens förslag. När vi diskuterar vårdhemmen eller boende med särskilt stöd är det inte fråga om ett enda alternativ. Det finns ett oändlig rad av olika alternativ som på samma sätt som när det gäller rätten till personlig assistans utgår från den enskildes behov. Det är inget överförmynderi. Det som Leif Carlson och den borgerliga majoriteten i utskottet gör genom att vilja bevara vårdhemmen är däremot att neka en utsatt grupp den självklara rätten till en egen bostad och att kunna påverka hur denna egna bostad skall se ut. Leif Carlson måste vara medveten om att detta inte bara är en avvikelse från propositionen och utredningen. Det är även en avvikelse från de beslut som fattades under 1980-talet. Besluten om avvecklingen av vårdhemmen och en ökning av gruppboendet har varit av oerhört stor betydelse för de utvecklingsstörda.
Fru talman! Jag är både medborgare och kund. En av fördelarna med att ha ett kundperspektiv -- vilket Jan Andersson här försöker utmåla som något i grunden negativt -- är att jag som ''kund'' -- jag sätter här ordet kund inom citationstecken, eftersom det är ett begrepp -- kan välja något annat om det som producenten gör inte passar mig. Det är därför bra att det finns kooperativa lösningar, samhälleliga lösningar och privata lösningar så att jag som kund, kanske med hjälp av någon om jag inte klarar det själv, kan göra ett val som är bra. Det är inte något fel att ha ett kundperspektiv. Jag är heller inte särskilt bekymrad över att man nu har en annan uppfattning än den man hade på 1980 talet med de beslut som då fattades. Vi vet att vi då brände oss en del. Boendet är mer komplicerat. Det är bra att det finns alternativ. Jag vet också att det finns små väl fungerande ''institutioner''. Självfallet är stora institutioner inte bra. Men det finns institutioner som byggdes på 70-talet vilka har mycket hemliknande förhållanden. Det finns i dag sådana med få boende som skall läggas ner för att man i stället i ett hyreshus skall bygga gruppboende. Där bor man ändå samlat i en miljö som inte någon, vare sig de som arbetar som vårdpersonal, huvudmannen eller berörda, anser tillför något nytt. Det kostar mycket mer pengar utan att ge något extra. Jag menar att det måste finnas möjlighet för de berörda huvudmännen och de berörda boende att själva diskutera och se om detta är bra eller inte. Man skall inte döma ut en typ av boende rakt av. Det bör alltid finnas en möjlighet att välja alternativ och se om det finns positiva värden i de former som finns.

Fru talman! Leif Carlson berörde mitt krav på en rättighetslag för hjälpmedel. Han invände att man vid tillämpningen av en sådan lag råkar ut för svåra definitionsproblem och gränsdragningsproblem. Det är riktigt. Men mot detta vill jag invända att vi under hela utredningsarbetet har arbetat med gränsdragningsproblem och definitionsproblem. Vi är väl medvetna om att detta är en stor materia och att man inte kan göra alla lyckliga och tillfreds när man formulerar sig. Men det går att hantera. Vi försökte i utredningen formulera någon sorts ledord eller paroller för vad som skulle gälla. Det var paroller som jämlikhet, full delaktighet, respekt för självbestämmande, integritet, största möjliga inflytande och medbestämmande samt kontinuitet. Rätten för den enskilde att få sina behov av hjälmedel tilfredsställda överensstämmer bättre med de paroller som Handikapputredningen formulerade än med att man ålägger en myndighet, landstingen, att sörja för att hjälpmedel finns. Det är att stärka den enskilde att ge honom eller henne rätten att leva så delaktig och jämlikt som möjligt.
Herr talman! På sätt och vis är vi rätt ense i denna fråga. Detta är svårt. Man kan dela in svårigheterna på olika sätt. Innan man har provat är det svårt att säga om man värderar rätt. Jag tror att man kan hamna i närmast olösliga överklaganden om man inför en rättighetslag och att en skyldighetslag därför fungerar bättre. Men om det skulle visa sig att man stöter på svårigheter som icke kunde förutses eller om det finns skäl att tro att en annan lösning skulle vara bättre är det självklart -- det andas hela utskottets behandling av ärendet, liksom propositionen -- att man är villig att göra justeringar när utvecklingen följs av Socialstyrelsen m.fl. Jag tror att det här är den rätta bedömningen, men jag är fullt medveten om att verkligheten kan visa att det är en felaktig ståndpunkt som majoriteten och regeringen har intagit. Det finns då också en beredvillighet att finna bättre lösningar.
Herr talman! Jag tycker att det var ett positivt inlägg av Leif Carlson. Leif Carlson tog upp en annan viktig aspekt som inte är helt tillfredsställande behandlad i betänkandet, och det gäller möjligheterna att se till att lagen om stöd och service verkligen får genomslag. Det saknas i förslaget sanktionsmöjligheter riktade mot landsting och kommuner. Jag vet att utskottet hänvisar till att Lokaldemokratikommittén överväger den här frågan.

Det är oerhört kränkande för den som råkar ut för detta att ha lagen och domstolen på sin sida men ändå inte få sin rätt.
Herr talman! Inte heller på den här punkten råder det några djupgående åsiktsskillnader. Det är självklart för alla människor att man vill ha möjlighet att få prövat om man har rätt, och om man har det vill man också få rätt. Samtidigt skall vi ha klart för oss att detta inte är alldeles lättlöst. Även om vi har sett att man har låtit bli att följa lagen och även om vi känner till behovet av sanktionssystem är det inte så lätt att utforma ett sådant så att det passar i det här fallet för landsting och kommuner. Vi har inte erfarenhet av det sedan tidigare. Därför tycker jag att det finns skäl att följa de goda traditionerna här i huset att avvakta resultatet av de utredningar som är på gång och särskilt den där man kommer att behandla just sanktionssystemet, nämligen Lokaldemokratiutredningen. När det kommer måste man på något sätt -- det tror jag att vi är ense om -- kunna understryka att lagen faktiskt gäller och att lagbrott alltid är lagbrott.